Herr talman! Jag kan hålla med Håkan Holmberg om att vi i mångt och mycket har samma grundläggande värderingar. Det som skiljer oss åt alldeles påtagligt är viljan att markera aktivitet på området. För att det inte skall bli några svårigheter för Håkan Holmberg: låt mig bara säga att skillnaden när det gäller militären och miljön ligger i att utskottsmajoriteten, som det står i betänkandet, utgår ifrån ''att regeringen fortsatt driver dessa frågor på sätt som den finner ändamålsenligt''. I den socialdemokratiska reservationen vill vi klart ha riksdagens uttalande för att man skall arbeta för de konkreta förslagen. För att inget missförstånd skall råda så låt mig säga att det förslag till gröna baskrar som vi har presenterat i FN-studien inte har någonting att göra med Vietnams gröna baskrar och marinkåren som var kända för ganska förödande insatser, inte bara mot miljön utan också mot människorna. Men det kan vara bra för våra liberala kolleger här i riksdagen att veta att vårt förslag har stöd på många håll. Inte minst er partivän Genscher i Tyskland har uttalat sig mycket varmt för det, även om han döpt om de gröna baskrarna till gröna hjälmar. Det är kanske bra att samarbeta över nationsgränserna. Skillnaden ligger alltså i att vi vill ha ett uttalande från riksdagen att regeringen konkret skall arbeta för detta, och inte bara ett uttalande om att man hoppas och utgår ifrån att regeringen gör vad som passar den att göra.

Herr talman! Eftersom jag antog att det skulle bli någon form av replik på det konstaterande jag gjorde har jag roat mig med att jämföra formuleringarna i majoritetstexten och de socialdemokratiska reservationerna. De är genomgående av följande karaktär. Utskottet konstaterar, enligt majoritetstexten, att Sverige aktivt deltar. Socialdemokraterna föreslår att det på motsvarande ställe skall stå att utskottet utgår ifrån att regeringen driver på. Det är naturligtvis en skillnad i ord. Vad den tydliga substansen i dessa ord innebär för skillnad har jag inte lyckats utröna. Ett annat exempel: Utskottet föreslår, enligt majoritetstexten, att Sverige fortsätter med en viss insats. Den socialdemokratiska versionen föreslår formuleringen att regeringen bör verka för fortsatta insatser. Jag tycker inte heller att det är någon särskilt dramatisk skillnad. Framför allt antyder det ingen radikal skillnad i vad som är det uppenbara målet för det som man bör verka för eller fortsätta att göra. Ytterligare ett exempel: I majoritetstexten kan det stå att Sverige har tagit initiativ. Enligt den socialdemokratiska motsvarigheten kan det heta att frågan bör föras upp t.ex. på en internationell dagordning eller någonting annat. Visst kan man, om man vill, försöka lägga in olika betydande åsiktsskillnader mellan denna typ av konkurrerande formuleringar, men jag tycker inte det finns någon anledning att dramatisera detta. När det gäller de gröna baskrarna, eller gröna hjälmarna, finner jag väl att vi svenska liberaler, precis som de tyska, säkert kan utgå ifrån att t.ex. den svenska regeringen arbetar på lämpligt sätt för initiativ av precis det slag som Maj Britt Theorin nämnde och på lämpligt sätt stöder förnuftiga förslag som kommer, varav detta säkerligen är ett. Men allting behöver inte stå i en majoritetstext för att man skall bevisa att man verkligen är för något och är engagerad. Jag förstår att det är roligare att kunna reservera sig.

Herr talman! Om vi skall föra en debatt som vi gjort här kan man lika väl hävda att ett uttryck som ''ändamålsenligt'' innebär en starkare bindning än alternativa formuleringar som öppnar olika möjligheter. Ändamålsenligt bör faktisk vara något som leder fram till ett ändamål. Man bör inte öppna vägen för initiativ hit och dit om vilka man inte har någon speciell föreställning om vart de kommer att leda. Jag säger detta egentligen inte för att bevisa någonting annat än att det är tämligen stor samstämmighet mellan oss. Vi skiljer oss kanske en smula i formuleringarna. Möjligen finns något olika nyanser när det gäller vad vi vill prioritera allra högst för ögonblicket på en lista av olika saker som allihop bör få prioritet under de allra närmaste åren. Men någon dramatisk skillnad mellan oss finns inte.
Herr talman! Jag tycker väl att vi kanske nått en viss klarhet och ytterligare förtydligande i utskottets skrivning, och jag tror det är viktigt. Regeringens resonemang att man alltid skall göra dessa insatser där det är maximalt kostnadseffektivt förutsätter ju en ganska omfattande resursöverföring till uländerna.

Det kan vara politiskt svårt att nå till den nivån även med miljöargument. Det har vi ju erfarenhet av, även om Håkan Holmberg och jag är ense om den principiella målsättningen. I ett sådant läge kan det trots allt vara vettigt att vidta åtgärder i industriländerna, där man kan få gehör för det och där utsläppen av vissa föroreningar är mycket stora per capita, mycket större än de är i tredje världen. Det finns andra resonemang när man för in ekonomin. Inom Världsbanken har en utredare sagt att räknar man samhällsekonomiska förluster på grund av sjukdomar som är relaterade till miljön, är det mera effektivt att vidta åtgärder i industriländerna. De människorna producerar så mycket mer och tjänar så mycket mer pengar. Det gör inte så mycket om ''u-länningarna'' blir sjuka och dör i förtid på grund av miljön. De har ju ingen inkomst. Detta leder till ett fullständigt ociviliserat resonemang. Det är den här typen av tankegångar, där ekonomin så att säga överordnas politiken, som vi är litet oroliga för. Det är skälet till att vi har markerat den här frågan.

Herr talman! Först till detta om vad som är sent och inte sent. Regeringen har haft en rådgivande kommitté som skall ge regeringen synpunkter i arbetet inför Rio. Denna kommitté har arbetat i två år. Nu återstår knappt två veckor till mötet i Rio. Jag sade att det hade varit klädsamt om samma debattörer som nu visat ett sådant engagemang skulle ha gjort det under den tid då kommittén arbetade. Det hade då varit mera konstruktivt och av större nytta. Jag säger detta med all respekt för den debatt vi för här i kammaren i dag. Nej, vi har inte nått hela vägen när det gäller de militära resurserna. Men jag tror att det är helt klart att den svenska delegationens agerande och engagemang i den här frågan i förhandlingsarbetet har väckt respekt runt om i världen. Man har insett att det här är den fråga som man från svensk sida har givit mycket hög prioritet. På några marginella punkter har det också givit resultat. Det är onödigt att förringa det engagemanget på den svenska arenan. Man har nog olika synsätt. Det förhandlingsarbete som har bedrivits har varit framgångsrikt så till vida att man nu kommer att ha ett material med sig till Rio som det går att arbeta vidare utifrån. Det gäller såväl Rio-deklarationen som Agenda 21 och förhoppningsvis de två konventionerna.. Men det är klart att det inte är tillräckligt för ett framgångsrikt internationellt miljöarbete. Vi måste rimligen se det hela från dessa två perspektiv. Berndt Ekholm talar om uppföljning. Det är klart att det blir en uppföljning. Det kan inte ha undgått Berndt Ekholm att miljöministern i flera sammanhang har talat om att det kommer ett regeringsförslag om biologisk mångfald och bioteknik och en liknande uppföljning när det gäller klimatfrågorna. Men det är väl ändå litet magstarkt att begära en detaljerad redovisning om uppföljningen, t.ex. när det gäller konventionen om biologiskt mångfald som inte är färdigförhandlad ännu. Man sitter just nu nere i Nairobi och försöker få ihop konventionen. Varför skall den svenska regeringen dessförinnan kunna avkrävas en detaljerad redovisning av hur man skall förhålla sig till det material som ännu inte existerar? Jag tror att vi kommer att kunna vara överens om mycket när vi går vidare. Jag tycker, Berndt Ekholm, att vi skall ta mera vara på det som förenar och mindre försöka slita den sena timmen med det som skiljer.

Herr talman! Det blir litet grand fråga om äpplen och päron när man talar om hur Sverige bör agera. Det är klart att det är lättare att debattera på det sättet. Nu kräver Berndt Ekholm att Sverige skall flytta fram positionerna, ta nya kraftfulla steg och demonstrera en tydligare attityd. Berndt Ekholm har faktiskt också haft tillgång till den svenska instruktionen till den svenska förhandlingsdelegationen i de olika omgångarna. Han vet mycket väl vad som står i den instruktionen, och han känner väl till den svenska förhandlingsdelegationens agerande. Jag kan inte se hur man skulle kunna agera på något annat sätt än så som Sverige har gjort. Skall man vrida om näsan på president Bush? Hur skall man bete sig? Skall man gå handgripligt till väga i de olika arbetsgrupperna? Det går inte till på det sättet. Sverige har agerat med den kraft som går att uppamma tillsammans med de nordiska länderna och ofta i samarbete med andra ländergrupperingar. Detta vet Berndt Ekholm. Det är ett billigt trick att säga att det nu gäller för Sverige att flytta fram positionerna. Berndt Ekholm vet också hur det är med uppföljningen. En skogspolitisk utredning kommer t.ex. att läggas fram någon gång i september. Resultatet av denna spelar naturligtvis stor roll när det gäller den biologiska mångfalden. Det finns en genteknikberedning som också kommer att vara färdig med sitt arbete någon gång i september. Det spelar mycket stor roll för hanteringen av den biologiska mångfalden och biotekniken. Berndt Ekholm vet också att det ganska snart kommer material och rapporter från naturvårdsverket om klimatfrågorna. Det vore aningslöst och dumt att inte ta hänsyn till det materialet när man från svensk sida kraftfullt och systematiskt skall följa upp arbetet i Rio. Jag tror att Berndt Ekholm innerst inne vet att det kommer att bli ett kraftfullt sådant uppföljande.

Herr talman! Ewa Hedkvist Petersen har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka den generella välfärden så att alla barn får goda uppväxtvillkor och så att inte barn och ungdomar blir de stora förlorarna i besparingstider, om jag är beredd att stärka barnperspektivet i samhället genom att inrätta en barnombudsman samt om jag är beredd att vidta åtgärder för att ta till vara barns och ungdomars egna åsikter om sina villkor i samhället. Sverige var ett av de första länderna som ratificerade FN:s barnkonvention. I propositionen till riksdagen om godkännande av konventionen gjordes en noggrann genomgång av hur konventionens artiklar motsvarade svenska förhållanden. Tillträdet till konventionen föranledde inte några ändringar i svensk lagstiftning, men vissa brister i den praktiska tillämpningen av lagar och förordningar konstaterades. En särskild arbetsgrupp har tillsatts för att följa tillämpningen och genomförandet i Sverige av konventionen. Regeringen skall senast den 1 september 1992 rapportera till FN om hur Sverige efterlever konventionen. I anslutning till öppnandet av FN:s generalförsamlings höstsession 1990 hölls ett toppmöte om barnens villkor. Barntoppmötet antog en deklaration och en handlingsplan för barns överlevnad, skydd och utveckling. Som en följd av detta har det i regeringskansliet utarbetats en nationell handlingsplan som under våren 1992 Jag vill härutöver redogöra för en del av de åtgärder som regeringen vidtagit för att bättre anpassa svenska förhållanden till barnkonventionens regler och principer. Regeringen har lagt ett förslag (prop. - Flyktingbarnens rätt till sjukvård har uppmärksammats. Barnhälsovården för flyktingbarn skall motsvara ordinarie barnhälsovård för barn i Sverige. Regeringen kommer att aktualisera frågan om att utreda de närmare förutsättningarna för en eventuell utvidgning av asylsökande barns rätt till hälso och sjukvård. Ungdomsministern har här i kammaren redogjort för den utredning hon tänker föreslå för att belysa ungdomars och särskilt utsatta ungdomars speciella situation när det gäller boende och arbete. - En kommitté har tillsatts för att utvärdera nuvarande regelsystem för unga lagöverträdare samt lämna förslag till i vilka former och på vilket sätt det allmänna i framtiden bör ingripa när ungdomar som har fyllt 15 år begår brott. Den skall därvid enligt utredningsdirektiven beakta barnkonventionens bestämmelser och principer. - Regeringen har nyligen tillsatt en kommitté för att utvärdera 1974 års kriminalvårdsreform. Enligt direktiven bör kommittén mot bakgrund av Sveriges åtaganden enligt barnkonventionen göra en bedömning av hur man inom kriminalvården på lämpligaste sätt bör ta om hand de ungdomar under 18 år som trots allt dömts till fängelse. Kommittén bör också uppmärksamma förhållandena för de små barn som vistas på kriminalvårdsanstalt tillsammans med intagen förälder. Regeringen har under våren 1992 tillsatt en expertgrupp och kommitté för att svara för ett svenskt deltagande i WHO-/Unicef-aktionen Baby - Regeringen har vidare gett socialstyrelsen i uppdrag att utforma och genomföra ett åtgärdsprogram för att utveckla individ och familjeomsorgens förhållningssätt till utsatta barn och deras familjer. Satsningen tar sikte på att höja kompetensen och öka medvetenheten hos socialarbetare och andra som arbetar med utsatta barn. Förmågan att se, förstå, beskriva och möta utsatta barns behov skall utvecklas. Särskilda medel har avsatts för detta utvecklingsarbete som syftar till att sätta barns bästa i främsta rummet. - Barnens behov skall också uppmärksammas av den alkoholpolitiska kommissionen. Kommissionen har i uppdrag att kartlägga och analysera missbrukets konsekvenser för missbrukarnas familjer. Kommissionen skall också bedöma vilka insatser som behöver göras för att möta särskilt barnens behov av stöd. - Regeringen har nu under våren förelagt riksdagen förslag om förbättringar av det ekonomiska stödet till föräldrar med handikappade barn fr.o.m. den 1 juli 1992. Förslagen innebär dels väsentliga förbättringar av reglerna för vårdbidrag för handikappade barn, dels förändrade villkor inom det särskilda pensionstillägget med syfte att fler föräldrar skall kunna få detta stöd i framtiden. Riksdagen har nyligen beslutat att godkänna de föreslagna förbättringarna. Vidare avser regeringen att under hösten avlämna en proposition på grundval av förslagen i handikapputredningens huvudbetänkande Inriktningen för den kommande propositionen är att skapa förutsättningar för ett avsevärt förbättrat samhällsstöd för personer med omfattande funktionshinder och då bl.a. när det gäller funktionshindrade barn och ungdomar. Handikapputredningen har i sitt betänkande bl.a. föreslagit att svårt funktionshindrade barn, ungdomar och vuxna skall tillförsäkras service och stöd genom en särskild rättighetslag. - En åtgärd som berör alla barn är den utvidgade lagreglering av barnomsorgsområdet som regeringen har aviserat i kompletteringspropositionen. Självfallet är familjen grunden för att ge barn och ungdomar goda uppväxtvillkor. Enligt min mening är dessutom tillgången till barnomsorg av god kvalitet av största betydelse. Även från jämställdhetssynpunkt är det väsentligt att tillgången till barnomsorg inte försämras. - Frågan om inrättandet av en barnombudsman bereds för närvarande inom socialdepartementet. I har tanken framförts att låta ombudsmannen få till uppgift att bevaka efterlevnaden av barnkonventionen i Sverige. Jag är själv tilltalad av denna tanke och ser det som ett av huvudalternativen. Min avsikt är att återkomma till riksdagen med en proposition till hösten. Avslutningsvis vill jag säga att frågan om att ta till vara barns och ungdomars egna åsikter berörs av flera av de åtgärder som jag här har redovisat. I grunden handlar det om att utveckla ett barn och ungdomsperspektiv generellt i samhället, som bygger på respekt för barnet som individ och samhällsmedlem, dess behov och rättigheter. Att bättre utveckla detta perspektiv ser jag därför som en viktig utgångspunkt för regeringens barn och ungdomspolitik.
Herr talman! Jag tackar socialministern för interpellationssvaret. Det är självfallet intressant att ta del av den uppräkning som socialministern gör av de åtgärder som är på gång i regeringskansliet och också vilka beslut som riksdagen har fattat. Däremot kan jag inte se att socialministern har svarat på alla mina frågor. Han kommenterar nämligen inte alls hur han vill försvara den generella välfärdspolitiken, så att alla barn även i framtiden får goda uppväxtvillkor och säger inte heller vad han vill göra för att inte barn och ungdomar skall bli de stora förlorarna nu i besparingstider. Herr talman! Jag hörde nyligen regissören Suzanne Osten i ett radioprogram. Hon prisade att vi i vårt land hitintills tillsammans har tagit ansvar för alla barn, inte bara våra egna, att vi som vuxna bryr oss om inte bara våra egna barn utan också grannens. Nu såg hon andra tendenser. Hon var upprörd över att barnen får sitta emellan vid nedskärningarna. Mest av allt var hon besviken över att det gemensamma ansvaret för alla våra barn urholkas. Hon var rädd för att just det ansvar vi tar för alla barn i vårt land skall försvinna. Det är faktiskt också jag. Jag hävdar att vi i vårt lilla, rika land inte får abdikera från ansvaret för att alla barn skall ha goda uppväxtvillkor. Vi är mycket priviligierade i Sverige. Vi är rika. Vi lever i en ovanligt homogen kultur och med ganska likartade förhållanden. I denna ovanligt priviligierade situation måste vi ha den politiska kraften att se till att alla barn får del av välfärden och att ingen hamnar vid sidan om. Vi får inte sidsteppa några barn. Inte heller får vi slappna av och låta bli att se de klasskillnader som råder bland barn, hur barn längre ned på klasstrappan har en sämre situation än andra. Detta är också centrala politiska frågor som människor bryr sig om. Det sprider sig nu en oro i kommun efter kommun för att barnen skall bli de stora förlorarna i nedskärningstider. Vi ser hur specialundervisning, fritidsgårdar och barnkultur försvinner. Därför tycker jag att socialministerns tystnad i dag på denna punkt är anmärkningsvärd. Jag undrar om socialministern inte hör eller ser vad som händer och varför han inte nu tar chansen att säga vad han tycker. Nu kan tystnaden bero på att socialministern i regeringen är med och skapar problemen och resursbristen. Regeringen låter arbetslösheten skena i väg. Ovanpå det drar man in pengar från kommunerna för att betala skattesänkningar för de välbärgade. Detta får nedskärningar som följd. Samtidigt har jag förståelse för den knipa socialministern sitter i. Det förhandlas i regeringen, och det blir som det blir med en moderat ledning. Det måste i denna svåra situation vara socialministerns uppgift att värna sitt område, att värna barnens och ungdomarnas rättigheter i en kärv ekonomi, att se till att det inte blir de unga som får bära de stora bördorna. Loppet är inte kört än. Vi måste få socialministerns svar i nästa replik. Vad tycker socialministern om att barn och ungdomar nu blir de stora förlorarna vid de besparingar som sker, och vad tänker han göra? Herr talman! Det är inte alltid lätt att hävda barnens intressen i dag. Många vuxna och organisationer gör ett beundransvärt jobb. Men det behövs ytterligare insatser. Det är mot denna bakgrund som förslaget om en barnombudsman skall ses. Jag välkomnar nu socialministerns besked att en proposition om en barnombudsman kommer till hösten. Då borde vi ha en barnombudsman utsedd nästa vår. Socialministern lättar också litet på förlåten. Han är tilltalad av tanken att ombudsmannens uppgift skall bli att bevaka efterlevnaden av FN:s barnkonvention i Sverige. Detta har också föreslagits i utredningen. FN:s barnkonvention skall vara ett grundläggande dokument som en barnombudsman i Sverige bör arbeta utifrån. Konventionen måste genomsyra alla beslut och allt arbete med barn i Sverige. Konventionen kommer t.ex. med all säkerhet att vara ett viktigt instrument för att hejda de värsta avarterna av nedskärningsförslag vi i dag ser, och som slår mot barn. Herr talman! Jag vill föreslå att regeringen inte enbart skapar ytterligare en beredande myndighet. Det har vi många bra exempel på i dag. Barnombudsmannen behövs nämligen för ytterligare uppgifter. Vi behöver en barnombudsman som också ges ett uppdrag att aktivt och offensivt delta i den allmänna debatten och hävda barns intressen, både i samhällsplaneringen och på ett vidare fält i samhället, t.ex. gentemot affärsintressen. Barn lever sina liv i många olika situationer, och barnombudsmannen måste kunna arbeta utifrån det. Ombudsmannen kan vara en barnens, ungdomarnas och vuxnas bundsförvant som med kraft och status kan hävda barnperspektivet ur alla samhällets aspekter. Han skall ha ett arbetssätt som gör att han vet hur barn har det och kan sprida kunskap och vara opinionsbildare. Herr talman! Det måste var en barnombudsmans uppgift att synliggöra barns och ungdomars egna åsikter om hur de har det. Jag skulle gärna vilja ha socialministerns kommentar till dessa tankar om hur en barnombudsman kan fungera.
Herr talman! Även jag tvingas i likhet med Ewa Hedkvist Petersen konstatera att socialministern inte med ett ord berör den djupa oro som finns ute i landet när det gäller barnens situation. Den uppräkning av planerade och redan vidtagna åtgärder som socialministern gör i sitt interpellationssvar rör inte de grundläggande välfärdsmål som nu är hotade och som i stor utsträckning berör barnen. Bengt Westerberg har i anförande efter anförande uttalat sig för en generell välfärdspolitik. Jag har lyssnat till några och sett ännu fler refererade i media. Problemet är att ord och handling är två skilda saker för socialministern. Den hittills förda politiken innebär en urholkning av de välfärdssystem som skall garantera alla medborgare ett gott liv. På område efter område skall staten genomföra nedskärningar -- i boendet, i utbildningen, i statsbidragen till kommunerna. Höjningen av barnbidrag och studiebidrag har regeringen skjutit upp. Och mer är att vänta. Anne Wibble tänker spara 18 miljarder till, kunde man läsa i tidningar i går. Många av landets kommuner har stora ekonomiska problem och drar ned på sin verksamhet. Det kan röra sig om nedskärningar på mellan 5 och 30 %. Nedskärningarna i barnomsorgen drabbar barnen i form av större barngrupper, mindre personal, höjda taxor. Öppna förskolor läggs ned, sexåringarna hänvisas till skolan, och föreståndarens roll som pedagogisk ledare ersätts av rollen som administratör och ekonom. Nedskärningar i skolan drabbar barnen genom större klasser och färre lärare. Fasta vikarier tas bort, det blir färre halvklasser, sämre kvalitet på skolmåltiderna. Hemspråksundervisningen hotas, elevassistenter och annan kringpersonal avvecklas, och stimulansbidraget till upprustningen av den fysiska miljön i skolor upphör efter den 1 juli. Och nedskärningarna på kulturområdet drabbar barnen genom att bibliotek eller biblioteksfilialer i barns närområden minskar öppethållandetider eller läggs ned. Det blir neddragning av bokinköp -- samtidigt som vi vet att 50 % av alla boklånare är barn. Minskade statliga och kommunala bidrag till studieförbunden medför också att kulturprogram till barn och ungdom minskar. Kommunala musikskolan minskar verksamheten och höjer avgifterna. Nedskärningarna inom barnhälsovården drabbar barnen genom att barnhälsovården i många landsting nu omstruktureras, och barnkompetensen riskerar att tunnas ut. Tjänster inom barnhabilitering och lekotekverksamhet dras in. Och sak samma är det inom skolhälsovården. Till detta kan läggas en allmän oro för att barn med extra behov inte får dem tillgodosedda. Nedskärningar i den generella välfärden drabbar alla, men mest dem som har störst behov av samhällets insatser. Och en sådan viktig grupp är barn med behov av särskilt stöd av olika slag. Tyvärr, socialministern, kan den här uppräkningen göras längre. Men jag vill bara med detta understryka den oro som många i dag känner för hur nedskärningar i stat, kommun och landsting slår mot barnen. Det blir då något märkligt att läsa och lyssna till socialministerns svar, som inte alls tar upp det här utan enbart handlar om barnkonventionen. Självfallet skall Sverige leva upp till barnkonventionen. Men det är inte det barnfamiljerna i Sverige nu efterfrågar i första hand, utan bra barnomsorg, skola, bostad, och ett arbete att försörja familjen på om man drabbas av arbetslöshet. Socialministerns svar andas en stor omedvetenhet om det här som bekymrar så många människor. Alla dessa nedskärningar sammantagna drabbar barn orättvist hårt. De är som grupp mycket beroende av att den kommunala servicen i närmiljön fungerar på ett bra och likvärdigt sätt. Barn har också mycket svårare än vuxna att formulera sina protester och utöva påtryckning på de politiker som beslutar om nedskärningarna. Barn är också mycket beroende av sina föräldrars levnadsförhållanden, och därför slår neddragningar hårdast mot de barn vilkas föräldrar har det svårast. Inte minst i dåliga tider behövs det starka företrädare för barnen, som ser till att barns behov och berättigade krav alltid ställs i fokus och prioriteras när avgörande beslut skall fattas. Socialminister Bengt Westerberg måste uppträda som en sådan stark företrädare. Men då måste socialministern våga ta i de grundläggande problemen, då måste ord och handling följa varandra. Hur tänker socialministern agera som stark företrädare för barnen i Sverige?
Herr talman! Nu har vi under tolv minuter fått höra vilket elände som Socialdemokraterna i Sverige har ställt till med och som vi nu har att hantera i den nya regeringen. Jag håller med om att det inte är något alldeles enkelt arv som vi har övertagit efter den socialdemokratiska regeringen. Vi har haft ekonomisk stagnation i flera år i Sverige. Jag håller med interpellanten och Maj-Inger Klingvall om att det är alldeles uppenbart att det skapar problem också när det gäller att hävda den generella välfärdspolitiken. Men just därför att vi är medvetna om detta driver regeringen nu en ekonomisk politik vars syfte är att få i gång den ekonomiska tillväxten igen och på det sättet skapa förutsättningar för att vi skall kunna bedriva en bra generell välfärdspolitik i Sverige framöver. Den generella välfärdspolitiken hotas också på andra sätt. Det kan uppstå svårigheter att få människor att acceptera de höga skatter som generell välfärdspolitik förutsätter, om man inte förmår leverera vad människor begär, dvs. om de inte får valuta för skattepengarna. Också därvidlag har vi högt ställda ambitioner inom regeringen -- att se till att människor får mer valuta för skattepengarna, för att på det sättet skapa förståelse för de höga skatter som vi har och den generella välfärdspolitik som vi för i Sverige. Men det är självklart att också i ett läge när det är kärvt och när vi tvingas till vissa nedskärningar både i stat och i kommun, måste vi hävda de mest utsatta gruppernas och de mest utsatta barnens intressen. Och den fråga som jag hade uppfattat att Ewa Hedkvist Petersen hade ställt var vilka åtgärder vi nu är beredda att vidta för att stärka den generella välfärden, speciellt med hänsyn till barnens situation. Jag har redovisat en mängd sådana åtgärder i mitt interpellationssvar. Det grundläggande är naturligtvis att vi kan få en god ekonomisk utveckling. Och jag tror att ni måste medge att en del av de problem som ni nu talar om, och som man säkert kan få illustrationer till ute i våra kommuner, hänger samman med att vi har haft en ekonomisk stagnation under ett antal år -- till vilken ni naturligtvis är medskyldiga, eftersom ni har tillhört den grupp här i kammaren som har varit mest ansvarig för den ekonomiska politiken under senare år. Man kan inte hävda att allt elände som man kan komma på -- och som Maj-Inger Klingvall t.ex. gjorde en lång uppräkning av i sitt inlägg -- skulle ha uppstått under de månader som vi har haft den nya regeringen. Det är alldeles uppenbart att det har sina rötter i den ekonomiska politik som ni själva har medverkat till. Men jag kan försäkra er bägge två att regeringens mycket bestämda ambition är att vi skall få i gång den ekonomiska tillväxten. Alla de åtgärder vi vidtar, inkl. nedskärningar för kommunerna, har detta mycket bestämda syfte -- att vi skall komma bort från det stora budgetunderskottet, få i gång den ekonomiska tillväxten och kunna hävda den generella välfärdspolitiken. Och även i avvaktan på det krävs som sagt ett stort antal åtgärder, av vilka jag har redovisat en del. Låt mig bara än en gång lyfta fram en av de åtgärder som vi har vidtagit och fått riksdagen att acceptera nu under våren, nämligen ett ökat stöd till föräldrar till barn med handikapp. Det är ett förslag som vi under många år har lagt fram här i riksdagen därför att vi vet att just de här familjerna tillhör de mest utsatta, dem som behöver mest stöd från samhället. Men Ewa Hedkvist Petersen, Maj-Inger Klingvall och deras partivänner har aldrig stött den åtgärden förrän nu, sedan vi fått regeringsskiftet och har kunnat lägga fram förslaget som proposition i riksdagen. Det är ett exempel på den typ av åtgärder som vi vidtar för att också i kärva tider stödja de mest utsatta barnen.
Herr talman! Jag noterar att socialministern inte i sin replik på något sätt kommenterade frågan om en barnombudsman, och jag hoppas att socialministern återkommer till den frågan. Jag tycker att det är viktigt att vi får en dialog kring vad en barnombudsman kan göra i vårt land. Och jag vill ännu en gång understryka att jag tycker att det är extra viktigt nu att vi får en barnombudsman. Riksdagen har många gånger uttalat att det här behovet finns. Det blev en utredning, och inför den proposition som skall läggas fram är det alltså bra om vi nu får en diskussion om vad barnombudsmannens uppgifter blir. Jag vill hänvisa till vad jag sade om detta i mitt första inlägg. Socialministern gör naturligtvis som alla andra regeringsföreträdare i dessa tider -- han talar om arvet från socialdemokratin. Och det är klart att man kan säga att inga problem skapas på ett halvår; det kan jag hålla med om. Men vad socialministern och regeringen gör nu när man lägger fram sina förslag är att man förvärrar problemen i Sverige och skapar nya. Det vi är oroliga för -- och det som är anledningen till att jag har framställt en interpellation -- är att det är barnen som får bära bördorna. Jag är också orolig för att socialministern inte värnar barnen och inte ger signaler till politikerna ute i landet hur bördorna skall bäras. Det är socialministerns uppgift att ge signaler om att fördelningspolitiken skall vara sådan att barnen och ungdomarna skall hållas så skadeslösa som möjligt. Finansministern kan ge ju signaler om att avgifter bör tas ut på boklån. Borde inte socialministern, som ansvarig för dessa frågor i då regeringen, ha en uppfattning om att barn och ungdomars välfärd inte får beskäras i dessa svåra tider? Sverige är ett rikt land, och vi måste gemensamt ta ansvar för våra barn. Vi vet att det annars är de barn som har det svårast som drabbas. Regeringen har lagt fram andra förslag utöver dem som gäller skattepolitiken och den ekonomiska politiken som direkt drabbar barnen. Det gäller t.ex. propositionerna om barnomsorgen och fristående skolor. I dessa näringspolitiska propositioner har det inte har gjorts någon analys av vilka konsekvenser förslagen får för barnen. Det borde vara regeringens uppgift att ha ett barnperspektiv i alla förslag som läggs fram.
Herr talman! Först vill jag kommentera frågan om den ekonomiska politiken. Det är självklart att Sveriges ekonomi har stagnerat. Men det är en oerhört stor skillnad på den ekonomiska politik som regeringen vill föra och den som Socialdemokraterna vill föra. Vi socialdemokrater skulle aldrig drömma om att sänka skatterna med flera miljarder för välbeställda människor och låta bördorna bäras av barnen och människor med vanliga inkomster. Vi skulle inte heller drömma om att föra en sådan åtstramningspolitik som skulle leda till en minskad inhemsk efterfrågan med många miljarder. I en sådan här situation är det oerhört viktigt att det finns en väl uttänkt strategi från regeringens och framför allt socialministerns sida om hur den generella välfärden, något som berör alla barn, skall värnas. Socialministern räknade i sitt interpellationssvar upp en rad åtgärder som rör barnkonventionen. En av åtgärderna gäller alla barn, nämligen förslaget om en utvidgad lagreglering på barnomsorgsområdet. Observera att formuleringarna börjar bli alltmer utslätade. Handlar det här om barnens rätt till en plats i barnomsorgen, eller är det fråga om en lagstiftning som skall ge ''tillräckligt stöd för enskilda alternativ'', som det står i kompletteringspropositionen? Det skulle vara bra med ett klarläggande här. Min huvudinvändning är socialministerns ointresse och frånvaron av en strategi för att klara de generella åtgärder som alla barn är beroende av för att kunna leva ett bra liv. De punkter socialministern har räknat upp, och som riktar sig till olika grupper av barn, förutsätter att den generella välfärden finns intakt i botten. Men så kommer inte att vara fallet om alla planerade nedskärningar genomförs. Visst kan väl ändå socialministern hålla med mig om, att när det råder brist på resurser, är det ännu viktigare att diskutera prioriteringar och strategier framåt i tiden? Men det finns inte några sådana ansatser och förslag. Jag hörde inte heller att socialministern hade några sådana tankar i sitt första inlägg. Vad tänker socialministern göra?
Herr talman! Det är klädsamt att Ewa Hedkvist Petersen medger att den ekonomiska stagnationen inte är ett problem som har uppkommit efter regeringsskiftet utan faktiskt är ett arv som den nuvarande regeringen har tagit över. Jag skall inte på något sätt hävda att ekonomisk politik är något enkelt och att det hade varit lätt att undvika de problem som nu finns. Men likväl måste den regering vi hade som satt fram till oktober i fjol ta på sig en stor del av ansvaret för att det har blivit en ekonomisk stagnation och att vi nu tvingas till en hel del smärtsamma ekonomisk-politiska åtgärder för att få ordning på den svenska ekonomin. Grunden skall naturligtvis vara den generella välfärdspolitiken. För att kunna hävda den generella välfärdspolitiken och få ordning på ekonomin tvingas vi till en del ingrepp i själva välfärdssystemet. Därom tror jag inte att det råder någon oenighet. Också den socialdemokratiska regeringen insåg -- åtminstone mot slutet av sin ämbetsperiod -- att det var nödvändigt med vissa ingrepp i t.ex. sjukförsäkringen, och även en del andra åtgärder genomfördes. Då inleddes en politik av reformering av dessa system, som vi sedan har fortsatt -- fast med betydligt större kraft än vad Socialdemokraterna förmådde visa. Maj-Inger Klingvall säger, att när det råder brist på resurser måste det ske prioriteringar. Ja, det är just vad detta handlar om. Det är därför att det råder brist på resurser som vi har prioriterat de mest utsatta grupperna och barnen. Vi har just därför inriktat våra åtgärder på t.ex. barn med handikapp. Pengarna läggs på dem. Trots att det är kärva tider kommer vi att genomföra en stor handikappreform. Men det handlar naturligtvis inte bara om barn. Det finns också andra utsatta grupper, t.ex. pensionärer med låga inkomster och en del andra grupper som vi också tycker att det är viktigt att ta hänsyn till i det kärva läge som nu råder. Ewa Hedkvist Petersen frågade om barnombudsmannen. I mitt svar redovisade jag hur jag ser på den frågan. Jag tycker att tanken, som framför allt har framförts från Rädda barnens sida, att låta barnombudsmannen bevaka att FN:s barnkonvention efterlevs i Sverige, är ett intressant uppslag. Vi håller nu på att gå igenom de synpunkter vi har fått under remissbehandlingen, och vi skall återkomma så småningom med en proposition till riksdagen. De synpunkter som Ewa Hedkvist Petersen här framför finns naturligtvis med i bilden när vi funderar på hur barnombudsmannaämbetet skall utformas. Det har vidare sagts att de förslag vi har lagt fram när det gäller barnomsorg och skola -- jag förmodar att det framför allt har avsett förslagen att släppa fram enskilda alternativ på dessa områden -- skulle missgynna barnen. Det är för mig en alldeles obegriplig ståndpunkt. De erfarenheter som finns av enskilda alternativ på dessa områden är utomordentligt positiva. Jag tror inte att det går att hävda att något barn som har gått i Waldorfskola eller Montessoriskola, föräldrakooperativt dagis eller dagis som har drivits på annat sätt i enskild form har farit illa av det. Vi har öppnat större möjligheter för enskilda initiativ än vad som hittills har funnits. Det är fel att stänga ute en hel del av de alternativ som skulle kunna stå till buds. Det är för mig en helt främmande tanke att barn skulle fara illa av sådant. I själva verket är mångfald och större frihet något som gynnar barnen. Det är därför vi har lagt fram dessa förslag -- inte för att vi vill barn illa, utan för att vi vill barn väl. Det borde Ewa Hedkvist Petersen kunna förstå. Vidare ställde Maj-Inger Klingvall en fråga om den lagstiftning om barnomsorg som tidigare diskuterats vid åtskilliga tillfällen i kammaren. Det är tänkt att lagen skall ta hänsyn till flera saker. Dels gäller det önskemålet att det skall finnas utrymme för enskilda alternativ, dels gäller det att tillgodose de behov av barnomsorg som finns av barnomsorg. Regeringen har i regeringsdeklarationen klart sagt att målet är full behovstäckning inom barnomsorgen. Det innebär att var och en som behöver barnomsorg utanför hemmet skall ha rätt att få det. Tanken är att lagstiftningen skall ge ett sådant stöd till föräldrarna att den rätten kan tillgodoses. Regeringen återkommer även när det gäller detta med förslag till hösten. Det grundläggande och avgörande är att få igång den ekonomiska utvecklingen om vi skall kunna hävda den generella välfärdspolitiken och kunna tillgodose alla de önskemål som både barn, äldre och handikappade har. Alla de åtgärder som regeringen vidtar har detta syfte. Det går alltid att diskutera vilka ekonomisk-politiska åtgärder som är de rätta i varje givet läge. Men vi vill pröva vår metod. Socialdemokraterna prövade sin, och det ledde Sverige in i ekonomisk stagnation och in i de problem som nu finns i svensk ekonomi och välfärd. Vår ambition är att lösa dessa problem. Vi bör åtminstone få litet mer än sju åtta månader på oss för att visa att våra recept för att klara den ekonomiska utvecklingen i Sverige håller. Jag är övertygad om att vi kommer att kunna visa det.
Herr talman! Vi är politiker, socialministern! Som politiker har vi till uppgift att lösa problem i samhället. Det råder en ekonomisk stagnation i Sverige. Tillväxten är inte vad den borde vara. Men när vi i dag skall ta itu med problemet måste vi bestämma oss för vilka som skall värnas i processen och med de åtgärder som vidtas stå skadeslösa. Jag hävdar att det i första hand är barnen vi måste skydda. Jag kräver att socialministern utifrån sin position också värnar barnen i den ekonomiska politik som regeringen formulerar. Socialministern säger att Socialdemokraterna har prövat sin ekonomiska modell. Det har vi gjort, och den har varit framgångsrik. Vi har problem, och det har vi haft, men vi har hela tiden i vår ekonomiska politik sett till att de grupper som behöver stöd också får det. Vi har använt generella metoder därför att vi vet att dessa i längden ger varaktiga resultat. Nu ser vi att barn och ungdomar, vilka vi vill värna, riskerar att få betala priset för den ekonomiska politik som den borgerliga regeringen driver. Det kan vi inte acceptera. Det ger bestående verkningar som det blir svårt att reparera senare. Vi saknar också hos regeringen ambitionen att värna dessa grupper. Jag skulle vilja att socialministern uttryckte en uppfattning om att det är barnen som skall värnas när det nu sker besparingar ute i kommunerna och ute i landet. Jag anser att socialministern måste göra det och kan göra det. När det sedan gäller resonemanget om bl.a. fristående skolor kan man ha ambitioner och strategier med sina förslag, men när man sedan lägger fram förslagen och ser formuleringarna blir resultatet kanske inte alltid det som skulle önskas. Så är det när det gäller fristående skolor. Det förslag som har lagts fram innebär att kommunala skolor kan få svårigheter att bedriva sin verksamhet. Det kan vi inte heller acceptera. Om socialministern följer skoldebatten och utbildningsdebatten här i kammaren kan han få höra hur diskussionen kommer att gå i det avseendet. Jag anser alltså att man här inte har haft ett generellt barnperspektiv.
Herr talman! Jag känner mig mycket tveksam när socialministern skall förklara hur socialministern ser på detta med prioriteringar. Jag känner mig tveksam till socialministerns inställning till den generella välfärdspolitiken. Socialministern sade ungefär så här: Det är de mest utsatta barnen och de mest utsatta grupperna som skall prioriteras. Men för oss socialdemokrater är det självklart att det är barnen som skall prioriteras i den situation vi nu befinner oss i. Det är det vi menar med generell välfärdspolitik. Vi skall naturligtvis prioritera åtgärder som är bra för alla barn i vårt land. Jag skulle gärna vilja att socialministern förtydligade sin inställning till den generella välfärdspolitiken. Är det alla barn eller är det bara de mest utsatta barnen som skall prioriteras? Sedan skulle jag något mer vilja följa upp frågan om en barnombudsman. Vi tycker att det är oerhört viktigt att vi på alla sätt försöker att bevaka barns och ungas rättigheter och trygghet. Barnombudsmannen kan tillsammans med andra ha en sådan funktion. Vi har ju i Sverige en rad frivilliga organisationer som gör ett fantastiskt arbete. Jag tänker bl.a. på Rädda barnen, på BRIS och på flera handikapporganisationer. Vi har också några myndigheter som arbetar med barn. Barnmiljörådet arbetar enbart med barn. Vi har barn och ungdomsdelegationen och statens ungdomsråd. Min uppfattning är att en ombudsman för barn och ungdom kan bli en viktig komplettering i samhällets insatser för att bevaka om rätt saker görs utifrån barns och ungdomars faktiska önskemål och behov och utifrån ambitionen att förbättra barns villkor. Men om en barnombudsman skall kunna få kraft bakom sitt arbete, måste det finnas myndigheter som mer reguljärt har till uppgift att bevaka barns och ungdomars villkor och som kan följa frågor under lång tid, göra uppföljningar och utvärderingar och bevaka barnaspekter inom olika sektorer. Det räcker inte med en barnombudsman om det inte finns andra myndigheter och organisationer som gör grovjobbet. Barnombudsmannen skall komplettera, inte ersätta, övrigt arbete med barn och ungdomsfrågor.
Herr talman! Låt mig svara på den sista frågan först. Det är alldeles självklart att barnombudsmannen inte kan ta över alla uppgifter från andra myndigheter, och ännu mindre från frivilligorganisationer. Det är självklart att barnsynpunkter måste beaktas på många olika håll. Dessa insatser kan komplettera varandra. Det innebär inte att det inte kan finnas uppgifter, t.ex. hos barnmiljörådet, som lämpligen kan tas över av barnombudsmannen. Det tillhör de frågor vi prövar i beredningen av det här ärendet. Ewa Hedqvist Petersen frågade vilka som skall gå skadeslösa. Hon sade att barnen måste komma i första hand. Man kan naturligtvis uttrycka det så att barnen skall komma i första hand, men det finns självfallet också andra grupper som vi måste ta hänsyn till. Vi kan inte säga att barnen skall gå helt skadeslösa medan vi offrar handikappade och äldre. Det är jag inte beredd att säga, om det var vad Ewa Hedqvist Petersen efterlyste. Jag tycker att vi hela tiden, även när vi måste strama åt ute i kommunerna, måste ta rimlig hänsyn till både barn och andra utsatta grupper, t.ex. handikappade och äldre. Vi tvingas hela tiden göra en avvägning mellan dessa grupper. Vi kan inte säga att en grupp får allt och de andra grupperna får inget. Jag tycker inte att det är en rimlig prioritering. Maj-Inger Klingvall var tveksam till mitt sätt att resonera om prioriteringar. Det är sant att alla åtgärder vi sätter in inte riktar sig till alla barn. När vi t.ex. sätter in åtgärder för barn med handikapp är det klart att det är just barn med handikapp, dvs. en grupp på några tiotusental barn, som får glädje av de åtgärderna. Men jag tycker inte att vi av det skälet att dessa åtgärder riktar sig till vissa barn, skall säga att vi skall utesluta dem till förmån för åtgärder som når alla barn. Vi höjer också barnbidrag och gör annat som berör alla barn, men vissa åtgärder måste självfallet vara inriktade på särskilt utsatta barn. Där har vi i Folkpartiet liberalerna tyckt -- och regeringen tycker nu -- att det är mycket viktigt att förbättra förhållandena för barn med handikapp. Det är en fråga som vi har prioriterat högt. Socialdemokraterna har visat ett ganska ringa intresse för den frågan i regeringsställning. Glädjande nog har man stött den prioriteringen i opposition. Det tycker vi är bra. Herr talman! Ewa Hedqvist Petersen uttryckte en oro för att barnen nu får betala priset för den ekonomiska politik som bedrivs. När det görs nedskärningar i kommunerna görs det därför att samhällsekonomin kräver det. Staten håller inte inne dessa pengar och samlar dem i några skattkistor. Staten har ju också stora underskott. Vi har alla stora underskott på alla nivåer i samhällsekonomin. Därför ställs det också stora krav på att vi effektiviserar verksamheten. Målet med det är inte att det skall bli sämre, varken för barn eller några andra grupper. Målet är att det skall bli bättre. Vi skall åstadkomma mer med mindre resurser. Därför måste ambitionen i kommunerna vara att inte försämra för olika personer och olika grupper, utan att göra det bättre för dem. Det ställer naturligtvis stora krav på kommunerna. Det måste förbättra produktivitet och effektivitet i kommunerna under åren framöver, oavsett vilken regering vi har i Sverige. Men målet för de förändringar och de omstruktureringar som nu sker måste vara att det skall bli bättre för alla grupper och att man skall få mer valuta för skattepengarna.

Herr talman! My Persson har frågat mig om jag är beredd att inom ramen för beslutade stimulansbidrag till äldreboende också möjliggöra konstruktioner som ger stimulanser även för vård och service av äldre i hemmet. Jag skulle vilja inleda med en beskrivning av bakgrunden till äldrereformen och vad reformen konkret innebär. Antalet mycket gamla människor ökade under 1980-talet och hemtjänstinsatserna uttryckt både i timmar och i personal byggdes ut i stor omfattning. Det ökade antalet mycket vårdkrävande äldre, t.ex. med demenssjukdomar, möttes däremot inte av motsvarande utbyggnad av äldreboendet. Under 1980-talet har en förskjutning skett av hjälpinsatserna i hemmen så att totalt sett färre vårdtagare får hemtjänst, medan mycket vårdbehövande äldre och handikappade får allt mer hjälp. Inriktningen har varit att ge dem möjligheter att med kvalificerade vårdinsatser bo kvar i det egna hemmet. Det innebär att äldre människor som för tio år sedan i regel hänvisades till långtidssjukvården, i dag kan välja att få vård i den egna bostaden. Denna förskjutning av tyngdpunkt från institutionsvård till vård i det egna hemmet innebar att kommuner och landsting blev allt mer beroende av varandra för att klara de ökade krav som ställdes på en trygg och väl fungerande äldreomsorgsorganisation. Redan i äldreberedningens betänkande 1987 berördes behovet av ett mer enhetligt huvudmannaskap för vissa delar av äldreomsorgen. Men det skulle dröja ända fram till våren 1991, då riksdagen beslutade om den ekonomiska regleringen av reformen, som frågan fick sin slutliga lösning och kommunerna gavs ett samlat och tydligt ansvar för äldreomsorgen. Äldrereformen innebär i korthet att kommunerna har fått en skyldighet att inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre och bostäder med särskild service för yngre människor med funktionshinder. Kommunen skall erbjuda hälso och sjukvård i särskilda boendeformer och i dagverksamheter och kan också, efter överenskommelse med landstingen, överta ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende.

55 000 anställda arbetsgivare. Kommunerna har fått betalningsansvar för 5 500 platser avseende somatisk långtidssjukvård och för 3 300 platser avseende somatisk korttidssjukvård och geriatrisk vård. Som My Persson säger är detta den största huvudmannaskapsreform som ägt rum under de senaste decennierna -- kanske någonsin -- inom svensk förvaltning. Reformens ekonomiska omfattning uppgår till ca 20 miljarder kronor, vilka överförts till kommunerna genom olika regleringsinstrument. I samband med beslutet om äldrereformen beslutade regeringen också att anslå sammanlagt 5,5 miljarder kronor för att stimulera kommunernas och landstingens förändringsarbete. miljarder kronor, ett särskilt statsbidrag till kommunerna om 1.5 miljarder kronor för betalningsansvaret, 500 milj.kr. för information och utbildning och slutligen 500 milj.kr. i statsbidrag till landstingen för den särskilda vårdgarantin i syfte att nedbringa kötiderna. My Persson anger att 38 000 äldre nu skrivs ut från landstingens äldrevård. Här måste dock råda någon missuppfattning kring dessa siffror som jag inte kan genomskåda. Det som hänt under reformens första fyra månader är att kommunerna i stor utsträckning kunnat ta ansvaret för de s.k. medicinskt färdigbehandlade genom att de nu förfogar över medicinska resurser på sjukhemmen, i dagverksamheter och i vissa fall också genom att ansvaret för hemsjukvården överförts till kommunerna. Jag har här i kammaren nyligen besvarat frågor rörande effekterna av systemet med ett kommunalt betalningsansvar, och då konstaterat att allt hittills tyder på att detta system i stort sett fungerar väl. Jag har också beskrivit den uppföljning som sker i betalningsansvarsdelegationen och de särskilda tillsynsinsatser som socialstyrelsen gjort i några enskilda fall. Jag är väl medveten om att anhöriga utför mycket stora och betydelsefulla insatser inom äldreomsorgen och att de behöver stöd och hjälp i olika former. Avlastning av det tunga vårdansvaret genom hemtjänst, tillfällig placering på ålderdomshem eller sjukhem och kanske också stöd och hjälp i form av anhörigträffar hör till kommunernas ansvarsområde. My Persson nämner den mycket omfattande uppföljning och utvärdering av älddreformen som påbörjats och som skall pågå under kommande år. Inför höstens hearing i socialutskottet hoppas jag att det kommer att finnas underlag kring bl.a. Jag är inte nu beredd att ompröva inriktningen för och konstruktionen av de särskilda stimulansbidragen till bl.a. gruppboende och för att förbättra boendemiljön inom sjukhemmen. ÄDEL-reformen innebär en omfattande och angelägen organisationsförändring som enligt min mening ger goda förutsättningar för kommunerna att utveckla äldre och handikappomsorgen efter de uppställda målen.
Herr talman! Jag ber först att få tacka statsrådet för svaret. Jag har förståelse för att socialministern har en viss ovilja att nu ompröva inriktningen på de stimulansåtgärder som redan är beslutade. Men vad jag däremot inte har samma förståelse för är den inriktning för stimulansbidraget för äldreboende som från början fanns. Socialministern gav i sitt svar till mig en historik över ÄDEL-reformen. Jag vill utifrån intentionerna i min interpellation ge några synpunkter på äldreboendet. Vi har i vårt samhälle en tendens att allt för ofta planera mer utifrån trender än utifrån kunskap och långsiktighet. Detta innebär inte bara en inskränkning i valfriheten för den enskilde utan också ett mycket dåligt hushållande med samhällets ekonomiska resurser. Ålderdomshemmen är ett exempel. Det fanns en trend som sade att det inte var gott för en gammal människa att bo på ålderdomshem. Sålunda skulle den boendeformen avvecklas, och de gamla som bodde där skulle flyttas ut till ett annat boende. Så skedde också. Jag vill påstå att vi i och med detta bokstavligt talat tog livet av ett antal gamla människor. Men så hände det som alltid sker. Trenden bröts, och pendeln svängde. Plötsligt var ålderdomshemmen en god boendeform, och i dag är vi i färd med att bygga upp dem igen. Hade kunskap och sunt förnuft fått råda -- och jag vet att bådadera fanns att tillgå, men det var ingen som lyssnade -- hade dessa misstag inte begåtts. Vad jag nu befarar är att vi i dag är på väg att göra samma misstag, och att trendordet i dag är gruppboende. Givetvis är gruppboendet en mycket god boendeform om det är rätt anpassat till de äldre som skall bo där när det gäller miljö, funktion och en god omvårdnad. För den alltmer växande skaran dementa, som socialministern också talade om -- man räknar i dag med att 20 % av alla över 80 år kommer att drabbas av demenssjukdom, och merparten av Alzheimers sjukdom -- är gruppboendet ett gott boende. Därför skall det självfallet, som nu skett, stimuleras. Men för den som är gammal och utifrån sin ålder vad jag kallar lagom frisk, är kanske framför allt det egna hemmet, men också servicehuset som det i början var tänkt att fungera när vi inrättade den boendeformen, eller det goda ålderdomshemmet, det bästa boendet. Jag tror därför att det ligger en fara i, att när staten nu vill stimulera äldreboendet göra det med en så snäv inriktning som nu skett. Förvisso behöver vi gruppboende för äldre, men därjämte måste vi ha alternativ. Man kan aldrig bygga i fatt ett behov. Behovet förändras ständigt. Det är därför vi behöver mångfald även vad gäller alla äldres rätt till en god bostad. Jag vet att man nu i kommuner i rasande fart startar gruppboenden för att ta vara på stimulansbidragen, samtidigt som man har brist på andra boendealternativ för äldre och framför allt många gamla boende i ensamhet och mänsklig misär i eget hem. Vi vet att hemtjänsten inte fungerar. Den anhöriga, som ofta själv är gammal, orkar inte längre ställa upp, och några dagcentraler eller avlastningsplatser att tala om finns inte alltid att tillgå. Skulle man vara drastisk skulle man kunna säga att dessa från början inte allför sjuka gamla under de omständigheter de nu lever kommer att bli just så sjuka att de kommer att behöva den vård som gruppboendet skall kunna erbjuda dem när det är färdigbyggt. Detta är inte humant. Jag är medveten om att det är omöjligt för socialministern att nu svara på den frågan, men kanske kan den av regeringen tillsatta betalningsansvarskommittén hjälpa till med svaret. Kommittén har som bekant nyligen skickat ut en enkät till kommuner och landsting, där man bl.a. ställer denna fråga: Vilket alternativ till sjukhusvården erbjuder kommunerna? Svaret är av intresse för den hearing som socialutskottet ämnar genomföra till hösten om just äldrevården. Tillgången på alternativa boendeformer med olika grader av vård finns i dag inte fullt utbyggd i de flesta kommuner. Därför hänvisas många gamla till det egna hemmet, mer eller mindre mot sin vilja. Det är därför av största vikt att stora ansträngningar nu görs för att hjälpa och stödja de hemmaboende gamla, deras anförvanter och den personal som vi fortfarande har kvar i hemtjänsten. Jag är medveten om att detta nu är kommunernas ansvar. Men anser inte socialministern att det också vad gäller detta boende måste finnas en viljeinriktning och ett övergripande ansvar från statens sida?

Herr talman! Det är en mycket angelägen fråga som My Persson ställt och som jag gärna något vill kommentera. Jag har i många år haft tillfälle att ägna mig åt äldreomsorgsfrågorna. Jag skulle utifrån den erfarenheten inte vilja göra riktigt samma historiebeskrivning som Bengt Westerberg och kanske inte heller riktigt dra samma slutsatser. Jag skall inte göra någon större affär av det, för jag tror ändå att vi har samma intresse av att lösa frågorna om vård och omsorg för de äldre på ett bra sätt. I dag är kommunerna i full färd med att försöka leva upp till de förväntningar och de krav som ställs på dem i och med deras utvidgade ansvarsroll. Det är självklart att de sätter en ära i att visa att de klarar av dessa ny uppgifter. Det ligger närmast i sakens natur att man inte i förstone vill medge att det finns svårigheter i sammanhanget som man kanske inte riktigt bemästrar. Det är när man kommer ned på individnivå som man märker att effekterna inte alltid är så goda. Jag har mött flera ganska förtvivlade människor som berättar hur deras tillvaro ställts på huvudet därför att mor eller far plötsligt skickats hem från sjukhuset, trots att de inte har en chans att klara sig där utan väldigt mycket hjälp, något som kommunen inte har möjlighet att ställa upp med, åtminstone inte med kort varsel. Jag delar därför My Perssons oro, och jag tycker att hennes förslag är intressant. Också i ett övergångsläge måste vi sörja för våra äldre, och då kan det krävas ett flexibelt utnyttjande av våra tillgängliga medel. Jag tror för övrigt att vi också mer långsiktigt måste vidga perspektiven och öka flexibiliteten. Vi vet ju alla att vi de närmaste åren får ett kraftigt ökat antal mycket gamla människor. Vi vet också att många av dessa kommer att behöva mycket vård, och att det är människor som måste ge den vården alldeles oavsett vem som är huvudman för verksamheten. Det är också bekant att det till den allra största delen är anhöriga eller närstående som sköter äldrevården. Det brukar anges att de står för 75 % eller kanske ännu mer. Jag har åtskilliga gånger i denna kammare tagit upp anhörigvårdsfrågan. Jag har hävdat, och gör det nu igen, att denna verksamhet måste synliggöras, värderas och respekteras. Det skall inte göras genom en välvillig gest ibland, utan genom att man väger in hela detta omfattande arbete i den totala äldreomsorgen så att vi får en uppfattning om ifall dessa omfattande insatser kan påräknas också i framtiden. Det kanske behövs en komplettering av trygghetslagstiftningen eller möjlighet till viss ersättning osv. Det finns många tankar kring detta. Åtgärderna behöver inte kosta så mycket pengar, men de är kanske avgörande för om vi skall klara denna verksamhet i framtiden. Jag hoppas att Bengt Westerberg i översynen och uppföljningen av äldrereformen inte bortser från att anhörigvården är en förutsättning för att äldreomsorgen alls skall fungera. Jag hoppas, herr talman, att jag får en kommentar till detta av Bengt
Herr talman! Jag är något osäker på vad My Persson syftar på när hon säger att det sker en nedskärning av platser inom långvården. Det är sannolikt riktigt att man inom landstingen inte kommer att ha lika många färdigbehandlade patienter som ligger länge. Kanske platser av det slaget försvinner och ställs till förfogande för andra verksamheter inom sjukvården. Men om man med långvård menar platser på sjukhem och liknande finns de för närvarande inga tendenser till att man skär ned, utan verksamheten byggs snarare ut. att patienter som är färdigbehandlade inte ligger kvar där, tycker jag är en bra utveckling. Vi har länge kritiserat det förhållandet att personer som har varit färdigbehandlade inte har haft någonstans att ta vägen. Det var motiveringen till det betalningsansvar som har lagts på kommunerna, och det har lett till mycket goda resultat. Jag fick nyss ett tidningsklipp från Västerbotten, där man hade gjort en utvärdering av hur ÄDEL reformen slagit igenom. Man konstaterade att det hade fungerat mycket väl och att kommunerna hade varit duktiga på att ta hand om sina äldre. Vart har de tagit vägen? Sannolikt finns de i olika boendeformer: ålderdomshem, servicehus, gruppbostäder och annat som finns tillgängligt i kommunen. En del har kanske också fått möjlighet att flytta hem med hemtjänststöd av olika slag. Skälet till att vi inom ramen för Ädelreformen valde att stimulera framför allt ombyggnad av sjukhem till fler egna rum och utbyggnad av gruppbostäder var naturligtvis att det där fanns akuta bristproblem. Trots att debatten om de egna rummen på sjukhemmen nu pågått under ganska många år finns fortfarande flera tiotusental personer som år efter år tvingas leva ihop med andra människor. Det borde vara en självklar rätt för äldre människor, precis som det är för de flesta andra, att få ha ett eget rum ifall man önskar det. Ingen skall tvingas till det, men alla skall ha rätt till det. På samma sätt är det med gruppbostäderna. Man har ganska sent uppmärksammat att detta är en utomordentligt bra boendeform, framför allt för dementa. Därför finns det än i dag inte mer än 3 000 eller 4 000 tusen platser i gruppbostäder för dementa, medan behovet har uppskattats till mellan 25 000 och 30 000. Det finns alltså en betydande brist på platser i gruppbostäder. Det är skälet till att statsmakterna bestämde sig för att man under en period av fem år -- den kan bli kortare med de nya regler som gäller -- skall stimulera utbyggnaden. Stimulansbidraget omfattar gruppbostäder inte bara för dementa, utan också för psykiskt sjuka och utvecklingsstörda. För dem är detta också en bra boendeform. Jag tror därför inte att det är särskilt stor risk för att vi skall förbygga oss på det här området. Tvärtom kommer det säkert fortfarande att finnas en brist när man har utnyttjat alla de stimulansbidrag som nu är aktuella. Sedan är det också viktigt att understryka att det här stimulansbidraget är ett tidsbegränsat investeringsbidrag. Skall man ge stöd t.ex. till hemtjänstpersonal handlar det snarast om ett driftbidrag, och då måste det utgå under en längre period. Vi har faktiskt haft, och har fortfarande, ett statligt bidrag till social hemhjälp. Men i den kompletteringsproposition som regeringen nyligen redovisade föreslås att man skall ändra principerna för bidragsgivningen till kommunerna och ta bort de specialdestinerade bidragen, bl.a. till social hemhjälp, och i stället lägga in dem i den s.k. påsen, dvs. det generella statsbidraget till kommunerna. Hur det kommer att fungera vet vi naturligtvis inte än. Men inom den kommunala sektorn har man bedömt att detta är av värde för att man skall kunna bedriva en effektivare och mer flexibel verksamhet. Samtidigt delar jag My Perssons uppfattning att staten har ett övergripande och yttersta ansvar för att servicen t.ex. till äldre fungerar. Därför kan vi behöva fundera på om vi på annat sätt skall reglera den här verksamheten. Det som då ligger närmast till hands är naturligtvis ändringar i socialtjänstlagen, som också Rosa Östh antydde. Vi har tidigare diskuterat de planer som finns på att ändra socialtjänstlagen när det gäller barnomsorgen. När det gäller äldreomsorgen har det visat sig att socialtjänstlagen redan ger ett stöd till enskilda personer som vill besvära sig. Men jag vill inte alls utesluta att ytterligare skärpningar av socialtjänstlagen kan bli aktuella. Det pågår, som My Persson och Rosa Östh känner till, en översyn av lagstiftningen på det området. Så småningom kommer vi att få ett förslag från socialtjänstkommittén. Vi utgår ifrån att den också analyserar de här frågorna, och att detta ligger till grund för de förslag som kommittén kan komma med. Det råder inga delade meningar om det angelägna i att se till att det finns alternativ och mångfald på det här området. Huvudansvaret ligger på kommunerna, men självklart kan staten aldrig frånsäga sig det yttersta ansvaret för att våra äldre kan få åldras på ett värdigt sätt.
Herr talman! Socialministern säger att jag kanske är litet fel ute när jag påstår att institutionerna mer eller mindre tömts. Jag tror faktiskt inte att jag är så fel ute. De färdigbehandlade patienterna har vi talat om tidigare i kammaren, men det är faktiskt så i vissa kommuner att långvårdskliniker av olika slag och sjukhemsplatser dras in därför att man tycker att andra former av boende är bättre. Men detta sker innan dessa andra boendeformer är fullt utbyggda eller har fått full service. Dessutom pågår just nu en nedmontering av de psykiatriska specialsjukhusen och de psykiatriska institutionerna. Där finns många gamla som också skickas ut till ett boende som inte fungerar för dem och där de kanske får bli ensamboende och hamna i vad jag vill kalla andlig misär. Jag tror att man inte får negligera det problemet. Sedan vill jag påstå att ett eget rum i långvården, som det kämpats ofta och länge för, förvisso är bra, men det räcker inte när man inte ens en gång har en plats i den specifika vård man behöver. Jag tycker att det Rosa Östh anförde här om anhörigvården är mycket viktigt. Socialministern är inne på precis samma tankar. Det gavs väl ett visst löfte om att man kunde få till stånd vissa ändringar i socialtjänstlagen. För många gamla, ensamma och sjuka människor som bor i sitt hem skulle det kunna innebära litet mera stöd och hjälp. Jag skulle vilja komma in på en något annorlunda frågeställning. Jag oroar mig fortfarande, som socialministern förstår, för hur kommunernas dåliga ekonomi och den här pengapåsen vi har talat om kommer att slå mot de gamla. Det har sagts här i dag att det är barnen som är de stora förlorarna. Jag tror att de stora förlorarna är de gamla, de sjuka och de ensamma. Det finns så många, inte minst föräldrar, som för barnens talan, men det finns praktiskt taget inte någon som för de gamlas talan. De är ofta så gamla och sjuka att de inte själva förmår föra sin talan. Socialministern och jag var båda på socialtjänststämman och talade. Där framkom att tanken på en barnombudsman var intressant för socialministern. Det har sagts i denna kammare i dag också. Om man kan lägga pengar, tid och krafter på att fundera i departementet på en barnombudsman, är det då inte hög tid att prioritera en ombudsman för de äldre, som behövs än mer?
Herr talman! Vi skall inte nu diskutera Ädelreformen som sådan. Vi kan ha delade meningar om hur viktig och angelägen den var. Effekterna har varit bra i en del kommuner och mindre bra i andra, beroende på hur man tidigare löst sina samordningsfrågor. Men det viktiga, som My Persson har belyst på ett bra sätt, är att man i varje läge har ett flexibelt synsätt, att man inte låser sig för vissa lösningar, utan har sinnet öppet för olika vägar och olika sätt att använda tillgängliga medel. Det handlar inte alls om att vi skall ha ett antal gruppbostäder till förfogande. Det behövs olika former av det som kallas för särskilt boende. Men dagens och framför allt framtidens äldreomsorg kommer i stor utsträckning att bygga på att äldre människor kan bo kvar i sina egna hem. För att det skall vara möjligt måste vi räkna med högst betydande insatser från de anhöriga. När jag har ställt frågor om anhörigvården till tidigare socialministrar har de inte riktigt velat ta i frågan. Jag har en känsla av att man tror att det är fråga om att gå tillbaka till det gamla hemmadottersystemet. Men det är sannerligen inte detta jag är ute efter. Det är snarare för att undvika att vi hamnar i en beroendesituation av det slaget som jag vill att man skall räkna med och beakta den här nödvändiga resursen och se hur man kan ta vara på den på ett sätt som är värdigt också för anhörigvårdarna. Det är möjligt att man kan göra förändringar i socialtjänstlagen. Men jag efterlyser framför allt att regeringen är öppen för att diskutera dessa frågor, att se fakta sådana som de är och att göra det bästa möjliga av det.

Herr talman! Många kommuner har regler som innebär att en arbetslös förälder efter en viss tid förlorar den daghemsplats man haft för sina barn. Detta kan i sin tur leda till att man inte har möjlighet att omedelbart acceptera ett erbjudande om nytt arbete. Därmed anses man inte stå till arbetsmarknadens förfogande och riskerar att förlora sin arbetslöshetsersättning. Det är mot denna bakgrund Ulla Tillander frågat mig vad regeringen kan göra för att undanröja denna onda cirkel. Jag delar Ulla Tillanders uppfattning att problemet i de flesta fall borde kunna lösas genom en större generositet och en större känslighet för den enskildes speciella situation. Den långsiktiga lösningen är naturligtvis att se till att barnomsorgen är så utbyggd att alla som så behöver också skall kunna erbjudas en plats och även få behålla den i bl.a. sådana här speciella situationer. Det är av stor betydelse för föräldrar men naturligtvis också för barnen. Barnomsorgen är inte bara barnpassning medan föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar, utan har ett positivt värde för barnens utveckling. I det perspektivet är det än mer orimligt att en förälders arbetslöshet, som kan vara svår nog för familjen, dessutom skall drabba barnet genom att det mister sin plats på dagis. Genom att avskaffa de faktiska hinder som tidigare fanns för enskilda personer att driva barnomsorg har regeringen tagit ett viktigt steg för att både öka tillgången till platser i daghem och fritidshem och öka mångfalden. Ett nytt generellt statsbidrag till kommunerna innebär en betydande avreglering av bl.a. barnomsorgsområdet. Detta ger kommunerna ökade möjligheter att på ett flexibelt sätt tillgodose efterfrågan på barnomsorg. Det nya kommunbidragets konstruktion medför emellertid samtidigt att kommunernas ekonomiska incitament för att bedriva barnomsorg försvagas. Då det av hänsyn till såväl jämställdheten som samhällsekonomin är angeläget att fullfölja utbyggnaden av barnomsorgen, har jag i kompletteringspropositionen aviserat att till hösten återkomma till regeringen med förslag om en utvidgad lagreglering av barnomsorgsområdet. Jag anser att en sådan lagreglering är nödvändig också för att säkerställa ekonomiskt stöd till alternativ barnomsorg.
Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på Ulla Tillanders interpellation. Jag vill till att börja med livligt instämma i den gjorda problembeskrivningen. Just nu hör den här frågan till det som man oftast möter när man träffar människor och diskuterar barnomsorg och arbetslöshet. Det är en mycket vanlig situation att småbarnsföräldrar konfronteras med detta motsägelsefulla förhållande: För att du skall få ett arbete måste du ha barnomsorg, och för att du skall få barnomsorg måste du ha ett arbete. Att en sådan regel är svår att förstå och acceptera för den enskilde är lätt att begripa. Nej, det är inte det. Det är i lika hög grad en fråga om vad dessa barnomsorgsplatser kostar. En kommun som befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge har naturligtvis ett intresse av att tillgängliga barnomsorgsplatser utnyttjas av de barn som just då har det största behovet av tillsyn. Men kommunen har givetvis också ett intresse av att få avgift inbetald för varje plats. En arbetslös förälder å andra sidan kan vilja ha barnet i barnomsorg, men klarar det inte även om det skulle vara tillåtet på den platsen, helt enkelt därför att familjen inte har råd. Det kan också vara så att en förälder som mister sitt arbete vill avända den uppkomna situationen till att vara mer med sitt barn, göra saker tillsammans, delta i aktiviteter, osv., men vill ha tryggheten att ha tillgång till barnomsorgsplats den dag ett arbetstillfälle yppar sig. Detta förutsätter, som jag ser det, att kommunen har en del vakanta platser. Jag påstår alltså att en fullt utbyggd barnomsorg visserligen är ett viktigt steg, men inte hela lösningen på problemet. Det handlar inte bara om brist på barnomsorgsplatser, utan det handlar också om bristande inkomstmöjlighet för kommunen och bristande betalningsförmåga för föräldrarna. Jag skulle, herr talman, kunna tänka mig att det fanns en pott arbetsmarknadspengar tillgängliga i det här sammanhanget. Den skulle kunna användas för att bemästra detta just nu så akuta problem. Det skulle kunna leda till att småbarnsföräldrar inte blev diskriminerade på arbetsmarknaden, som man nu i vissa fall anser sig vara. Det skulle också kunna ge alla berörda kvinnor -- det handlar nu faktiskt oftast om kvinnor -- en bättre chans att ha kontakt med arbetslivet. Jag är naturligtvis medveten om att det här är en fråga som tangerar arbetsmarknadsdepartementets ansvarsområde -- arbetsmarknadspolitiken -- men den har också en stark social dimension, och den hänger nära ihop med barnomsorgen och Bengt Westerbergs ansvarsområde. Jag är därför mycket intresserad av att höra socialministerns synpunkter på den utvidgning av problemets orsak som jag har framfört och naturligtvis också de tankar till lösning som jag har framfört.
Herr talman! Låt mig mycket kort kommentera Rosa Ösths synpunkter. Jag delar naturligtvis uppfattningen att det idealiska är att det finns vissa vakanta platser i kommunerna. Har man full behovstäckning i kommunen är det rimligt att det också finns en del vakanta platser, både för att skapa möjlighet för föräldrar att då man plötsligt får ett jobb och den sociala situationen förändras få tillgång till en plats, och för att det är en viktig förutsättning för att man skall ha en reell valfrihet mellan olika dagis inom kommunen. Det kan naturligtvis tänkas att betalningsförmågan ibland hindrar föräldrar att utnyttja en dagisplats. Nu tror jag inte att det var skälet till att man inte fick dagisplats i de fall som har uppmärksammats och som var grunden för Ulla Tillanders fråga, utan där sade kommunen att man inte var beredd att ställa dagisplats till förfogande för föräldrar som var arbetslösa. Men i den mån det handlar om bristande betalningsförmåga finns det naturligtvis starka sociala skäl att ändå bereda de barn som i så fall kan bli aktuella plats på dagis. Om arbetsmarknadsmyndigheterna kan gå in och bidra till betalning i sådana fall är det alldeles utmärkt. Jag har kanske anledning att ta upp detta med arbetsmarknadsministern -- jag skall erkänna att vi hittills inte har diskuterat denna möjlighet.
Herr talman! Jag tackar för Bengt Westerbergs intresse för att lösa problemen med de här frågorna. Det är många som menar att det med fullt utbyggd barnomsorg är möjligt att omgående ta hand om de barn som söker plats, men så fungerar det ju inte -- det finns alltid en viss kö; det ligger i sakens natur. Skall man kunna ta hand om också de barnen förutsätter det, precis som Bengt Westerberg sade, att det finns ett antal vakanta platser. Men jag tror tyvärr inte att det finns anledning att hoppas på att det är så många kommuner som i dag -- och kan hända under överskådlig framtid -- anser sig ha råd att ha platser utöver dem som man direkt behöver. Jag håller med om att den direkta orsaken till Ulla Tillanders interpellation var just de regler som helt enkelt utesluter att föräldrar har en barnomsorgsplats för sina barn när de blir arbetslösa. Men jag har stött på också andra varianter av dessa hindrande regler, och det är därför som jag har velat vidga perspektivet något. Jag tackar som sagt för att Bengt Westerberg har visat intresse för att de här frågorna löses, och jag ser fram emot det.

Herr talman! Gullan Lindblad har frågat mig vilken form av stöd jag är beredd att ge det frivilliga samhällsarbete som planeras av Riksföreningen Att åldras är att växa. Inledningsvis vill jag instämma med Gullan Lindblad i att frivilliga insatser från anhöriga, andra närstående och ideella organistioner inom äldreomsorgen är ett viktigt komplement till kommunens socialtjänst. Vi vet att anhöriga och andra närstående står för en mycket stor del av service och omsorg till äldre och att stöd och avlastning behöver utvecklas för dessa grupper. Också ideella organisationer som pensionärsföreningarna, Röda korset m.fl. står för en mängd aktiviteter som besöksgrupper, promenadhjälp, organiserande av frivilligt arbete för och av pensionärer, dagverksamheter m.m. Att det över huvud taget finns ett mycket stort engagemang från frivilliga organisationer i sociala frågor märktes vid det seminarium kring frivilligarbete som socialdepartementet ordnade för några veckor sedan. Jag blev mycket imponerad över den stora mängd entusiastiska företrädare för frivilligarbete som denna dag delgav oss sina erfarenheter. Riksföreningen Att åldras är att växa är en riksomfattande kampanj, som under några år skall försöka utveckla bl.a. frivilliga insatser men som också har som mål att ändra attityder, så att människors resurser även efter pensioneringen ses som en tillgång och tas tillvara av samhället. Riksföreningen har vid olika tillfällen erhållit ekonomiskt stöd för sin verksamhet från socialdepartementet. Under senare år har det skett en förskjutning av tyngdpunkten för kommunernas äldreomsorger. Allt fler äldre och vårdkrävande människor har i dag möjlighet att vårdas i det egna hemmet, och hemtjänstorganisationen måste därför i allt högre grad inriktas mot kvalificerade vård och omsorgsuppgifter. Serviceuppgifter som städning, hemhandling, matdistribution, osv. läggs ut på entreprenad, och vissa uppgifter kommer kanske i framtiden att ombesörjas helt i privat regi. För många människor är frivilliga insatser ett viktigt komplement till dem som i första hand den offentliga sektorn erbjuder. Det är exempelvis inte realistiskt att räkna med att hemtjänstpersonalen i längden skall ha tid att sitta ned och bara prata med äldre människor. Här ser jag en utveckling av frivillig väntjänst, där yngre pensionärer besöker äldre i hemmet, som en möjlighet att bryta den ensamhet och isolering som för många äldre är ett stort problem. Gullan Lindblad refererar till hur sådana tjänster och även mer praktiska tjänster har kunnat förmedlas i de s.k. förmedlingscentralerna enligt norsk modell. Att utveckla någon form av förmedlingsverksamhet för frivilliga insatser skulle jag vilja se prövat också här i Sverige. Vi för nu diskussioner med företrädare för Riksföreningen Att åldras är att växa och Svenska kommunförbundet angående formerna för stöd till en sådan försöksverksamhet.
Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för ett utförligt och, som jag tycker, positivt svar. Jag har noterat att socialministern även tidigare har uttalat sig positivt angående frivilligorganisationernas verksamhet på det sociala området, och jag är glad över detta. Frivilligt socialt arbete är både önskvärt och nädvändigt -- för de äldres, de handikappades och de sjukas skull men också för dem som vill göra en insats för sina medmänniskor, t.ex. yngre pensionärer som har krafter kvar och vill hjälpa äldre pensionärer. Alla människor behöver behövas, och i det frivilliga sociala arbetet kan alla få utlopp för det engagemang och den vilja som finns inom många människor att hjälpa andra. Det är något fint som vårt samhälle faktiskt inte har råd att undvara. Jag har ställt min interpellation med anledning av kontakter med organisationen Att åldras är att växa, men framför allt därför att jag är mycket intresserad av äldrefrågor. Det har glatt mig att lyssna till de tidigare debatterna där interpellanter också har talat om just vikten av att vi engagerar oss mer för de äldres situation på alla områden i samhället. Det har också talats om barns behov. Jag tillhör dem som anser att friska barn med ofta friska föräldrar, som i varje fall oftast har någon som talar för sig, ändå har det lättare än gamla människor -- vi vet att människor i Sverige i dag blir väldigt gamla -- som kanske inte har någon anhörig och som inte har någon som talar för dem. Socialministern och vi alla här i huset har ett stort ansvar att verkligen engagera oss för dem. Jag ser av interpellationssvaret att ansökan från Att åldras är att växa och Kommunförbundet är under behandling i socialdepartementet. Min förhoppning är givetvis att ansökan om ett bidrag för att genomföra ett planerat projekt skall beviljas. Jag säger detta med gott samvete -- jag brukar inte stå i kammarens talarstol och yrka på ökade anslag, men ett anslag till den här verksamheten skulle vara framför allt humanitärt men också ekonomiskt lönsamt på andra områden. Jag önskar på det varmaste att socialministern får framgång i det här arbetet. Socialministerns förutvarande kollega i Norge visade hur staten med en satsning på 60 milj.kr. under ett par budgetperioder kunde få till stånd en mycket aktiv verksamhet för äldre. I ett hundratal kommuner bedrivs där nu efter något år olika former av frivillig pensionärsverksamhet, som också socialministern refererade till. I t.ex. Stavanger förmedlar ett stort äldrecenter olika tjänster till de äldre. I Sverige har en del positiva försök gjorts i samarbete mellan socialstyrelsen och olika kommuner. Det gäller då olika typer av social verksamhet, inte minst bland de äldre. Jag har bl.a. tagit del av redogörelsen för några av de senare årens försök, t.ex. Sundbybergs försök med s.k. avlösarservice -- för att anknyta till den tidigare debatten om anhörigvårdare. Där ger alltså pensionärer avlösarservice till anhöriga, som får denna hjälp, som föreståndaren för projektet Inger Fristedt säger, innan de bränner ut sig. Det är verkligen någonting att ta vara på. Jag har också tagit del av Lidingöprojektet Gentjänsten. Det är inte minst intressant, därför att en yngre pensionär genom att hjälpa en äldre får en bank med ett visst antal timmar så att han har rätt att få samma hjälp när han själv behöver den. Det är ett slags organiserad grannskapshjälp, enligt mönster från USA. Vi kan se på Stilprojektet i Stockholm, som delvis också anknyter till den här typen av verksamhet, där man har möjlighet att välja den hjälp och den service som man själv vill ha. Det är bra att socialministern nu har ambitionen att gå vidare när det gäller att satsa på frivilliga insatser inom det sociala området och pröva t.ex. en förmedlingsversamhet av norsk modell. Min fråga blir då slutligen: Är socialministern nu beredd att göra en rejäl satsning på frivilligverksamhet för pensionärer genom att helt enkelt tillstyrka det anslag som har sökts av föreningen Att åldras är att växa tillsammans med Kommunförbundet? Jag vill också fråga, även om svaret andas detta: Är ambitionen att generellt fortsätta att stödja frivilligverksamhet på olika sociala områden, för att den sociala politiken i Sverige skall bli ännu bättre? Det behövs många komplement på det området.
Herr talman! Det är lätt att svara på Gullan Lindblads frågor. Svaret på den första frågan är: Ja, givetvis inom de ramar vi har. Med en rejäl satsning kan man ju mena litet olika saker, och vi kommer nog inte att kunna tillmötesgå alla de anspråk som föreningen Att åldras är att växa har rest i sin första framställning. Vi diskuterar en verksamhet av något mindre omfattning än vad föreningen då tänkte sig. Svaret på den andra frågan är: Ja, vi är beredda att på olika sätt stödja de frivilliga organisationerna. Det är inte alldeles enkelt att veta hur man i organiserad form som myndighet skall stödja frivilligt socialt arbete, men vi har haft den kontakt som jag nämnde, vid en konferens med frivilligorganisationer, där vi har diskuterat detta. Vi kommer att fortsätta att ha sådana här kontakter och på olika sätt föra en dialog med frivilligorganisationerna för att se hur vi på bästa sätt kan stödja deras verksamhet. Jag delar uppfattningen att det är en viktig kompletterande verksamhet i den generella välfärdspolitik som alltid måste finnas i botten.
Herr talman! Jag tackar socialministern särskilt för det sista svaret, att man från departementets sida kommer att göra vad som är realistiskt möjligt för att tillmötesgå föreningen Att åldras är att växa och Kommunförbundet i deras gemensamma ansträngningar. Jag tycker att det är roligt att socialministern är engagerad i detta arbete och att han också har funnit att det finns ett positivt stöd bland organisationerna. Tyvärr fanns det en tid när frivilligt arbete sågs inte bara över axeln utan t.o.m. som något fult och som ett otillbörligt intrång i vård och omsorgspersonalens arbete. Jag glömmer t.ex. inte de hårda debatterna vi hade i mitt eget landsting, Värmlands, där den dåvarande socialdemokratiska majoriteten helt enkelt förbjöd Röda korsets sjukhusvärdinnor att stödja och hjälpa anhöriga på sjukhusen. Jag hade hoppats att den tiden var helt förbi. I socialstyrelsens skrift från 1986 Frivilliga insatser för och av äldre, som jag noga har studerat, sägs det t.ex. att ''stödet från de frivilliga organisationerna är ett viktigt komplement till de offentliga insatserna''. Sedan kan man fråga sig vad som är komplement och vad som är de stora insatserna, när vi i debatten tidigare här har hört att 75--80 % av omsorgen egentligen bedrivs av anhöriga i hemmen. I denna skrift, ur serien Socialstyrelsen redovisar, säger glädjande nog Kommunalarbetareförbundet att ''medmänsklighet varken kan eller bör förmedlas enbart av anställd personal. Förbundet erinrar om att personalen inom den öppna vården möter de äldre bara ett par timmar om dagen. Under den övriga tiden finns det således utrymme för grannar, organisationer med flera att bidra med insatser - -.'' Därför är det litet förvånande att vissa organisationer på senare tid har varit starkt skeptiska till frivilligarbete och t.o.m. har ställt sig direkt avvisande. Som jag sade förut och som socialministern också uttalar i sitt svar, har vårt samhälle helt enkelt inte råd att undvara allt det frivilliga sociala arbetet. Det är naturligtvis min förhoppning att frivilligarbete i olika former skall vara ett naturligt och välkommet inslag i det sociala arbetet, inte minst till hjälp och stöd för äldre och anhöriga.

Herr talman! Margit Gennser har ställt några frågor till mig om hjälpmedel för handikappade och Handikappinstitutets kravspecifikationer har till syfte att vara vägledande vid konstruktion, provning och inköp av hjälpmedel. De utgör således ett viktigt dokument i olika hjälpmedelssammanhang. När en specifikation arbetas fram söker Handikappinstitutet fånga upp olika intressegruppers synpunkter. Härvid spelar brukarnas medverkan i arbetet en betydande roll. Det sker genom aktivt deltagande från företrädare för handikapporganisationerna både i olika referensgrupper och i Handikappinstitutets styrelse. Kravspecifikationens främsta syfte är att se till att de viktiga säkerhetsaspekterna tillgodoses. Andra väsentliga faktorer som också påverkar utformningen är trafiksäkerhetsregler och elsäkerhet m.m. Vissa funktionella krav finns också angivna. Kravspecifikationerna kan sägas vara den bas, de minimikrav, som ett hjälpmedel skall uppfylla. När det gäller nordiskt standardiseringsarbete känner jag till att det finns en kravspecifikation för rullstolar. Tillämpningen av provningsresultaten enligt specifikationen är dock inte densamma i alla länderna. I Norge och Sverige genomförs ingen central upphandling eller informationsspridning, om inte stolen uppfyller ställda krav. I Danmark och Finland har provningsresultatet inte samma betydelse. Något danskt ''godkännande'' av en rullstol finns alltså inte. Vad jag har uppfattat, finns inga bestämmelser i kravspecifickationen som lägger hinder i vägen för att tranportera rullstolen i en bil. Inte heller finns det betstämmelser som förhindrar användningen av en rullstol inomhus och utomhus. Vad gäller vikt och bredd finns klara angivelser. Stolen klassas för olika användningsområden bl.a. utifrån dessa uppgifter. Hänsyn tas då till dörröppningsbredder, hissmått, färdtjänstfordon m.m. Om en rullstol, som finns på marknaden, inte passar för användaren finns det i de flesta fall möjligheter att göra en individuell anpassning. I dessa fall byggs rullstolen om så att den tillgodoser användarens behov. Beslut om individuell anpassning liksom andra beslut om hjälpmedel fattas alltid av sjukvårdshuvudmännen. Handikapputredningen har i sitt huvudbetänkande väckt tanken på en särskild hjälpmedelsgaranti. Garantin skulle utformas på så vis att den enskilde inte skulle behöva vänta längre än en viss angiven tid för att få tillgång till ett hjälpmedel via den ansvariga huvudmannen. Om denna tid överskrids skulle den enskilde, på huvudmannens bekostnad, kunna vända sig till någon annan för att få sitt hjälpmedelsbehov tillgodosett. Handikapputredningens huvudbetänkande bereds för närvarande i socialdepartementet. Regeringen avser att under hösten avlämna en proposition på grundval av utredningens förslag. Min preliminära bedömning är att en hjälpmedelsgaranti med den utformning som handikapputredningen föreslagit är intressant. Jag är dock inte beredd att nu lämna något närmare besked i frågan. Jag vill emellertid markera att en garanti av detta slag för mig inte har någon koppling till självfinansiering med en viss andel av kostnaden för hjälpmedlet. Jag har svårt att se att en regel om självfinansiering skulle öka den enskildes valfrihet.
Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Jag måste säga att det gjorde mig oerhört besviken. Jag trodde att nya tankar hade börjat tänkas på socialdepartementet sedan vi fick en ny, borgerlig regering. Att bagatellisera de i många fall stora praktiska problem för den handikappade som Handkappinstitutets kravspecifikation visar och den väldigt stela syn på hjälpmedel som vi har i dag, är att möjligtvis teoretiskt känna till problemen, men definitivt inte i praktiken. Herr talman! Nu skall jag bli personlig precis som statsrådet Westerberg brukar vara när han talar om Ulla som vill öppna förskola eller Hilda som vill öppna privat ålderdomshem. Men, herr statsråd, jag skall tala om min bror som har varit handikappad under många decennier. Jag har kunnat följa erfarenheter under många decennier. Från dessa erfarenheter skall jag dra vissa pricipiella slutsatser. Min bror tillhör den grupp som fick polio under den svåra polioepidemien 1946. Han är svårt förlamad men rör sig tack vare bil och en mycket behändig elektrisk rullstol, som mest liknar en golfvagn. Den fungerar smidigt både inomhus och utomhus har ett vändbart säte så att den kan användas som en utomordentlig arbetsstol. Han har obehindrat kunna arbeta och ta sig fram såväl här hemma som utomlands. Handikapphjälpmedlet har bidragit till just det vi säger att det skall göra, dvs. till normalisering. Denna rullstol överensstämmer emellertid inte med handikappinstitutets kravspecifikationer. Den kan således inte listas och tillhandahållas som hjälpmedel. Det innebär 100 % självfinansiering. Det må vara hänt. Det får dock även andra konsekvenser. Vid reparationer, byte av batterier etc. kan inte hjälpmedelscentralen ställa upp utan att bryta mot reglerna. Vill det sig illa måste han åka med sin rullstol till Danmark för at få hjälp. Rullstolen ifråga är godkänd eller får användas och tillhandahållas som hjälpmedel i Danmark. Har det hänt olyckor med den i Danmark? Är danskarna lättsinnigare än vi svenskar? Bryr de sig inte om sina handikappade? Tror herr Westerberg att denna amerikanska rullstol kan utgöra en trafikfara och ändå säljas i Kalifornien? I USA har man ju stränga skadeståndsregler. Svaret på frågorna är: naturligtvis inte! Felet är att rådgivarna på socialdepartementet har hållit fast vid att den sociala eliten alltid vet bäst. Statsrådet sade i svaret: ''Belsut om individuell anpassning liksom andra beslut om hjälpmedel fattas alltid av sjukvårdshuvudmännen.'' Hur skall t.ex. denna anpassning gå till? Hur bygger man om standardprodukter? Man gör det i alla fall inte hur som helst utan oöverstigliga kostnader. Betalning av hjälpmedel sker faktiskt med skattebetalarnas pengar och inte med elitens. Dessa pengar skulle kunna användas betydligt bättre om vi lät en marknad växa fram med ett varierat utbud av hjälpmedel. Även handikappade har faktisk olika behov och olika krav för sin vardag. Ingen skulle väl i dag komma på idén att man endast skulle behöva saluföra två sorters skor, låt vara i olika storlekar, en för män och en för kvinnor. Exemplet är faktiskt inte helt befängt. 1968 hävdade Lillemor Erlander detta. Men sådana ungdomssynder bör väl nu vara förlåtna. Det är värre med inställningen i dag när det gäller handikapphjälpmedel. Jag vill ta upp ytterligare några problem som statsrådet inte har tänkt på. Ute i världen pågår en ständig produktutveckling. En rullstol av 1980 års modell är inte samma sak som en rullstol av 1990 När en kravspecifikation är gjord och vissa hjälpmedel inte har kunnat listas på grund av avvikelse från denna, kommer de inte att tas upp till prövning igen. De kommer över huvud taget inte att säljas i Sverige. Vi får en allt sämre fungerande marknad och ett allt sämre och mera ålderdomligt utbud. Frågan är om inte EES-avtalet och en eventuell EG-anslutning kommer att förhindra den här typen av konkurrensbegränsningar som handikappinstitutets verksamhet de facto innebär. Instämmer herr Westerberg i att förfarandet liknar ett tekniskt handelshinder? Jag upprepar mina andra frågor. Är det inte så att den som behöver hjälpmedel bäst vet vilka krav som skall ställas på hjälpmedlet? Eller utgår herr Westerberg ifrån att de som behöver en rullstol inte har förmåga att tänka själva och välja rätt? Anser herr Westerberg att sjukvårdshuvudmännen bättre vet vilken hjälp den enskilde behöver än han själv? Om svaren på de här frågorna är nej, varför säger herr Westerberg då nej till det förslag till hjälmedelsgaranti som jag har tagit upp många gånger i egna motioner? Moderaterna har också haft detta förslag i partimotioner. Kan vi hoppas att EES-avtalet kommer att leda till ändringar på hjälpmedelsområdet? Jag blev väldigt besviken. Jag trodde att vi nu äntligen skulle få positiva signaler så att vi skulle kunna få en mycket bättre hjälpmedelsituation med ett mycket rikare utbud för dem som har haft oturen att bli sjuka och handikappade. Tyvärr tyder allting på att herr Westerberg, åtminstone tills han kom hit, tycker att allt skall bli vid det gamla. Jag hoppas att jag kan få nya signaler.
Herr talman! Jag har ingen möjlighet att kommentera de speciella problemen med fru Gennsers brors rullstol. Hade fru Gennser haft vänligheten att i interpellationen tala om att det var en speciell rullstol jag skulle kommentera, så hade jag naturligtvis kunnat ta reda på fakta. Men jag hade inte den informationen innan jag kom hit, och jag kan inte kommentera denna speciella rullstol -- vilka problem det nu kan vara med den. Låt mig bara säga att när man påstår att det inte finns ett rikt varierat utbud av hjälpmedel för handikappade visar man bara en fruktansvärd okunskap på detta område. Man behöver inte gå längre än till Kungsgatan här i Stockholm där NHR har en stor utställning av ett mycket stort utbud av handikapphjälpmedel på olika områden. Detta är faktiskt en väl fungerande marknad. På samma sätt som konsumentverket prövar många standardprodukter och kan ge oss konsumenter information om hur väl produkterna fungerar, tycker jag att det är rimligt och än mer motiverat att handikappinstitutet prövar funktionsdugligheten hos handikapphjälpmedel. Det är klart att den enskilde skall ha ett stort inflytande över vilka hjälpmedel man använder. Handikappade skall ha och har ett stort inflytande. Det är inte alltid helt lätt, ens för en handikappad, att veta vad det finns för utbud och vilken nytta man kan ha av olika hjälpmedel. En viss rådgivning och möjlighet till anpasning och utprovning tycker jag är rimlig på det här området. Det finns ett stort utbud och det sker en snabb utveckling. Påståendet att vi bara skulle ha gamla hjälpmedel på grund av handikappinsititutets verksamhet är fullkomligt befängd. Det tillkommer ständigt nya hjälpmedel. Problemet är snarast att kunna överblicka alla de hjälpmedel som finns och att verkligen informera de behövande om att hjälpmedlen existerar. Herr talman! Jag tycker att handikappinstitutet fungerar på ett utmärkt sätt. Självfallet skall man alltid se över verksamheter och se om de kan utvecklas. Det är jag också beredd att göra. Men jag tycker att de förslag som fru Gennser har framfört i den här interpellationen och tidigare tydligen motionsvägen inte tillför utvecklingen särskilt mycket.
Herr talman! Jag använde herr Westerbergs metod. Jag utgick från ett enskilt fall och drog principiella slutsatser. De principiella slutsatserna står jag för. Jag har verkligen följt det här problemet i praktiken och inte bara min brors problem. Kravspecifikationerna är mycket omfattande och leder till väldigt många restriktioner. Dessutom blir det restriktioner för utprovning av en hel del nya produkter som kommer. Det här gäller inte bara den typ av elektrisk rullstol som min bror har. Han har varit i kontakt med måmga andra handikappade som har mött samma problem. De har blivit tilldelade rullstolar som har varit för breda, tunga, omöjliga att ta med i bil, svåra och olämpliga att använda utomhus resp. inomhus osv. Precis som alla vi andra har handikappade olika behov. Därför förstår jag fortfarande inte varför man inte som ett alternativ skulle kunna använda den metod som Moderata samlingspartiet har beskrivit i partimotioner under ett antal år. Det skulle leda till att vi skulle få ett rikare utbud. Vi tror ju på marknadsekonomi. Det betyder faktiskt att det är mycket lättare för konsumenten att finna relevant information än att hitta denna information genom intressegrupper, representanter och intresseorganisationer. Intresseorganisationerna känner inte till den enskildes behov. Jag ställde även en annan fråga: Vad händer med handikappinstitutet efter EES-avtalet? Jag antar att den frågan har behandlats i socialdepartementet. Kan vi hoppas på lättnader den vägen?
Herr talman! Jag har många kontakter med handikappade, både med företrädare för organisationer och med enskilda handikappade, och jag har faktiskt knappast ens stött på problemet att handikappade skulle påtvingas icke funktionsdugliga rullstolar. Om detta skulle vara ett stort problem i vårt samhälle är jag alldeles säker på att jag skulle ha mött det. Jag har sedan jag blev socialminister inte fått ett enda brev om detta problem, och jag har sysslat med handikappfrågor i närmare tio år utan att ha stött på detta som något stort problem. Jag tror faktiskt inte att detta är något stort problem utanför familjen Gennser. Det är alldeles riktigt att handikappade har olika behov: Det är alldeles självklart. Det är därför vi behöver ett stort utbud av hjälpmedel, och det är just på grund av att behoven är mycket olika som vi också behöver gå in med stora resurser för att hjälpa handikappade. Det är därför vi måste ha möjligheter att anpassa bostäder och hjälpmedel till handikappade. Sådana möjligheter finns, och vi skall satsa på att bygga ut dem. Men de finns alltså redan i dag. I mitt svar till Margit Gennser har jag sagt att jag tycker att själva tanken på en hjälpmedelsgaranti är bra. Denna tanke har framförts i handikapputredningen och där utformats så, att om man inte får hjälp av sin egen sjukvårdshuvudman skall man kunna vända sig någon annanstans för att få hjälp. Jag har emellertid litet svårt att inse att en hjälpmedelsgaranti skulle vara särskilt mycket värd om den innebär att man får ett begränsat ekonomiskt stöd. Ofta behöver man ju faktiskt det fulla stödet för att kunna få valfrihet. Att ge ett begränsat ekonomiskt stöd är inte ett sätt att vidga valfriheten utan snarare ett sätt att begränsa valfriheten. Till sist: EES-avtalet leder inte till några ändringar i den svenska handikappolitiken. Den har inga som helst konsekvenser för den politiken, så den kommer inte att beröras i socialdepartementets bilaga till EES-propositionen till riksdagen.
Herr talman! Ibland vet man kanske inte riktigt hur marknaden ser ut. Det är väldigt svårt att sitta som politiker på socialdepartementet och lära känna den varierade verklighet som finns. Det är kanske lättare att komma i kontakt med verkligheten när man har nära kontakt med anhöriga som har svåra handikapp och när dessa anhöriga dessutom har kontakt med andra handikappade -- det finns ju faktiskt närverk, tack och lov. Handikappade hjälper ofta varandra med att hitta lämpliga hjälpmedel. Nej, jag sade inte att detta var ett speciellt problem för familjen Gennser. Vad jag är förvånad över är att herr Westerberg inte förstår vitsen med en hjälpmedelsgaranti, som skulle innebära att man i vissa fall kunde välja att få ut pengar och själv hitta lämpliga hjälpmedel. Det är på så sätt vi får variation. Väldigt många av dem som är handikappade, som t.ex. har haft polio, är mycket resursstarka människor, som verkligen har förmåga att hitta utbudet både inom landet och utomlands. Varför inte se till att dessa människor, som verkligen behöver mycket pengar, belastar det här kontot? Det skulle dels innebära att marknaden fick impulser och mer information, dels skapa vissa incitament för de handikappade att själva betala en del av kostnaden. Detta skall naturligtvis existera vid sidan av hjälpmedelscentralerna. På detta sätt skulle man kunna få variation. Tyvärr har inte herr Westerberg förstått det. Jag har inte sagt att vi skulle ändra vår handikappolitik. Jag trodde inte att handikappinstitutets kravspecifikation var essensen av svensk handikappolitik. Jag trodde att handikappolitiken gick ut på att ge människor möjligheter att leva ett fullvärdigt liv, trots att de har råkat ut för olyckshändelser, sjukdom, osv. Jag frågade därför: Är det inte så att handikappinstitutets listning av hjälpmedel de facto leder till tekniska handelshinder? Har socialdepartementet övervägt dessa tekniska handelshinder? Avser man att försöka ändra dessa regler, eller anser man att det är helt onödigt?
Herr talman! Jag har i varje fall inte hittills uppfattat att handikappinstitutets verksamhet leder till tekniska handelshinder, men det är möjligt att den saken behöver belysas ytterligare. Självfallet kan man inte genom att ''sitta på socialdepartementet'' -- som fru Gennser uttrycker det -- lära sig särskilt mycket, även om det finns många erfarna personer där. Ännu viktigare är naturligtvis att komma ut i verkligheten och att ha kontakt med de intresseorganisationer som verkligen har överblick över det här området. Sådana kontakter har jag både utanför departementet och med organisationer snart sagt dagligen. Jag tror därför att jag den vägen kan få en ganska hygglig information om hur läget är. Margit Gennser återkommer till frågan om hjälpmedelsgarantin. I Margit Gennsers interpellation talas det om att den handikappade skall få en ersättning motsvarande 70 % av vad han eller hon annars skulle ha fått. Det innebär att man först måste utreda vad den handikappade annars skulle ha fått, dvs. vad hjälpmedlet kostar i ursprungligt skick, vad det kostar efter individuell anpassning och vad som är 70 % av detta belopp. Om det är fråga om 70 % av ett fast belopp vet man ju inte om pengarna räcker till den individuella anpassning som krävs. Förslaget verkar därför minst sagt något ogenomtänkt. Margit Gennser får väl fundera ett varv till och komma igen så småningom.

Herr talman! Birgitta Wistrand har frågat mig vilka åtgärder jag avser vida för att ge begreppet jämställdhet en reell innebörd inom mitt verksamhetsområde. Frågan har ställts bl.a. mot bakgrund av sammansättningen av kommittén för ombildning av byggnadsstyrelsen. Mot bakgrund av propositionen om jämställdhetspolitiken inför 90-talet har statsmakterna bl.a. antagit konkreta, tidsbestämda mål för kvinnorepresentation i statliga styrelser, nämnder och kommittéer. Målet är att kvinnors andel i de statliga organen innevarande år bör ha ökat till minst 30 % och till år 1995 till minst 40 %. Slutmålet jämn könsfördelning bör vara uppnått år 1998. Inom finansdepartementets kommittéväsende utgör andelen kvinnor för närvarande ca 20 %. Vad gäller just kommittén för ombildning av byggnadsstyrelsen har jag numera förordnat ytterligare sju personer att delta i arbetet, varav tre är kvinnor. Låt mig särskilt nämna att riksrevisionsverket och statskontoret har 44 resp. 50 kvinnor i sina råd. Vid extern representation där regeringen, i detta fall finansdepartementet, utser ledamöter i t.ex. Mot bakgrund av det siffermaterial jag nu har redovisat har jag förhoppningar om att de uppställda målen för kvinnors andel av representationen i de statliga organen skall kunna uppnås inom mitt verksamhetsområde. Med detta har jag svarat på frågan om kvinnors representation i de organ som regeringen själv tillsätter. Jag vill dock betona att det krävs flera åtgärder för att ge jämställdheten en reell innebörd. Det kräver ett aktivt arbete på många områden, inte bara från regeringens sida utan också t.ex. från arbetsmarknadens parter och näringslivet.